Herr talman! Jag förstår saken bättre när Carlgren säger att hans anförande inte var förberett. Jag tror inte att det finns någon förankring hos människorna i Stockholm för att ta ut avgifter som inte går till några direkta projekt som skall startas. Det är ett ytterligare problem som man, om man skall gå vidare på det sätt som Carlgren föreslår, måste resonera om. Vi har diskuterat mycket kring i vilken grad förslaget är demokratiskt förankrat. Carlgren säger då snabbt att dessa pengar kan tas in, att tullstationer kan införas utan någon motprestation. Jag tror faktiskt inte att det går att göra på det sättet. Jag skulle också vilja att Andreas Carlgren kommenterade anspelningarna på att vi i framtiden vill exploatera Djurgården. Var det en felsägning, eller menade han faktiskt vad han sade? Menar Andreas Carlgren att vi andra tänker exploatera Djurgården och bygga där? Det var vad han sade.
Herr talman! Nej, det sista Ingemar Josefsson sade står helt och hållet för honom själv. Det var han som nämnde Djurgården, inte jag. Vad gäller finansieringen menar jag att ni om och om igen undviker den centrala frågan, dvs. vilka initiativ ni vill ta för att få ordning på paketet. Ställ gärna frågor till mig. Jag skall svara på dem också oförberedd. Men ni kommer ju inte oförberedda hit som utskottsföreträdare. Ni inhämtar uppgifter, men ni tar inte initiativ. Det här är en av de avgörande frågorna för Stockholms framtid, det är en avgörande fråga för ekonomin. Vilka initiativ vill Ingemar Josefsson ta? Ingemar Josefsson säger att det inte finns gehör hos stockholmarna för avgifter som inte går till att betala de här lederna. Jag tror emellertid att problemet är större: Det finns inte gehör hos stockholmarna för lederna. Om lederna byggs och man inför avgifterna, betalar ju inte avgifterna lederna. Dessutom väljer Ingemar Josefsson nu den ståndpunkt som är Moderaternas, dvs. att man inte kan införa avgifter av miljöskäl utan enbart för finansieringen. Skall ni få inkomster som ger mer än de biltullar Moderaterna nu har accepterat, så blir det ju fråga om riktiga miljöavgifter. Kan inte ens en gång Socialdemokraterna tänka sig det?

Herr talman! Andreas Carlgren talade i sitt anförande om att det är fråga om en "förberedelse för framtida exploatering" av dessa områden. Jag tog då upp ett av dessa områden, Djurgården, men Carlgren har nu sagt att det inte gällde Djurgården. Frågan är då vilka områden han tänkte att de andra partierna skulle exploatera. Det är väldigt intressant för oss andra att få veta. Gäller det inte alla områden, så är det ju några områden som han vill antyda att de andra partierna skulle exploatera. Frågan om kopplingen mellan tullar och vad som kan göras är väldigt svår, om man skall se seriöst på den. Opinionerna i Stockholm är oerhört svåra att tolka, även om vi allihop ofta försöker göra det. Jag har med all sannolikhet varit ute på fler möten om Dennispaketet än många andra. Jag möter där företrädare för olika opinioner, jag möter dem som vill ha vägar, dem som vill ha vägar utan att betala tullar, dem som vill ha tullar och dem som vill ha miljöavgifter. Ur socialdemokratins synpunkt är vi beredda att diskutera miljöavgifter. Det jag funderar på och gav uttryck för var hur förankrat det är i Stockholm. Jag kan inte påstå att det är förankrat, efter alla de debatter jag har haft. Det är inte en slump att det finns många som kör omkring med dekaler på sina bilar där det står Nej till tullavgifter. Det finns en inre spänning i vår kommun och region vad gäller tullar, avgifter, leder och kollektivtrafik. Det jag försökte visa i mitt första inlägg är att de insatser vi gör som kommer att begränsa trafiken i innerstaden inte nog har uppmärksammats. Det kommer att bli mindre trafik i innerstaden. Det fysiska utrymmet för trafik i innerstaden kommer att begränsas. Frågan är då hur den trafiken skall ledas på andra vägar, för en del trafik måste vi ha. Det är där lederna har kommit in.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Ingemar Josefsson inte svarar på frågan om vilka initiativ man är beredd att ta. Han hänvisar till spänningarna. Det är bara att hoppas att spänningarna leder så långt att man verkligen på allvar omförhandlar Dennispaketet. Ingemar Josefsson vill inte svara på min fråga om exploateringen. I stället ifrågasätter han vad jag har sagt. Jag skall bara hänvisa till den rapport som heter Dennis och miljön, som Länsstyrelsen i Stockholm har sett till att den har kommit fram. Där står det ordagrant så här: " - de trafikstrukturer som nu byggs ut i och med Dennisöverenskommelsen leder till en omfattande exploatering i anslutning till de nya lederna". Sedan säger man i utvärderingen: " - kanske blir Hanveden snarare söderförorternas Djurgården än en obruten kil". Om min hemkommun säger man: - de gröna Ekeröarna är fortfarande gröna även om det bor något hundratusental personer där". Jag säger inte att detta är mina påståenden. Dessa citat är hämtade ur den rapport som länsstyrelsen har beställt för att göra en miljökonsekvensanalys. Slutsatsen är följande: 1. Man löser inte trafikproblemen i Stockholm. 2. Det leder till omfattande exploatering och miljöförstörelse. 3. Man kan inte redovisa hur ekonomin skall klaras. När man ställs inför frågor finns absolut inga besked att ge. Det borde oroa många. Det borde skapa stora spänningar.

Herr talman! För några veckor sedan rapporterades i nyhetsprogrammen om ett sabotage i Tokyos tunnelbana som krävde människoliv. Det var frågan om sarin, en kemisk substans, förmodligen tillverkad utan större problem av människor som använde sin kunskap i syfte att döda. Kunskap i kemi och bakteriologi kan användas både för att hjälpa och bota människor men också för att släcka liv. Själv har jag under hela 70-talet jobbat med senapsgas som ett läkemedel för att förstöra cancervävnad. Senapsgas är ett fruktat kemiskt vapen under hela 90-talet. Vi kan fortfarande få upp senapsgas från de olika krigen. Genom forskning kommer ständigt ny kunskap fram om cellen och dess minsta beståndsdelar. Genom modern genteknik kan vi nu få fram också läkemedel som har mycket stor betydelse för sjuka människor. Men gentekniken kan också användas för att framställa vapen. Utskottet har inför detta betänkande fått en föredragning från företrädare för FOA. De berättade och gav ett skrämmande perspektiv, där vi kan se hur kunskap om genteknik kan användas för att framställa vapen som riktas enbart mot människor och också mot människor av en viss ras. Kemiska och biologiska vapen kan slå ut allt liv. Gentekniska vapen kan selektera. Kemiska och biologiska vapen är billiga att framställa. Förbud finns mot kemiska och biologiska vapen. Men för att också möta nya forskningsrön och användningsområden har vi i utrikesutskottets betänkande skrivit att Sverige aktivt verkar för att konventionen mot biologiska vapen förstärks med kontrollmöjligheter. I motsats till det jag har sagt nu om biologiska och kemiska vapen vill jag också uppmärksamma förhållandet kärnkraft-kärnvapen. Civil användning av kärnkraft är, enligt Centerpartiets sätt att se, som en siamesisk tvilling till framställning av kärnvapen. Plutonium, som kommer fram som en avfallsprodukt av civil användning av kärnkraft, är en del i kärnvapen. Därför skall båda avvecklas. I betänkandet berörs detta genom de motioner som tas upp. Jag har däremot inte reserverat mig mot utskottets hemställan, fast jag har denna uppfattning. Det vill jag förklara med att folkomröstningen 1980 visade att en majoritet av svenska folket vill bygga ut kärnkraften och därefter avveckla den. Av respekt mot folkets önskan och eftersom Sverige ännu inte har påbörjat en avveckling av sin kärnkraft, kan vi som nation inte med någon större trovärdighet kräva att andra länder skall avveckla kärnkraften eller att internationella organ som skall bevaka t.ex. kärnsäkerheten skall omdefiniera sin verksamhet. Därför har jag inte reserverat mig. Slutligen vill jag ta upp att i detta betänkande berörs också Sveriges förtjänstfulla internationella arbete för ett förbud mot antipersonella minor. I ett särskilt yttrande har jag tillsammans med andra pekat på att vår trovärdighet här skulle öka om vi själva gick före och avskaffade minorna i Sverige. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande UU19.

Herr talman! På en vägg i FN-huset i New York kan man läsa om världens satsningar på militär rustning. Det är enorma miljarder som satsas av de allra flesta länder runt om i världen. Uppdelningen är att ungefär 80 % går till konventionella vapen och 20 % till kärnvapen. Man beräknar, trots att det är svårt att få fram exakta siffror, att mellan 4,5 och 7 % av BNP i världen satsas på militär verksamhet. Om vi jämför med siffrorna över vad man i genomsnitt satsar på utbildning och hälsa i världen ser vi att dessa kommer långt under. Detta visar att det är nödvändigt att föra ett intensivt arbete omkring nedrustningsfrågorna. Jag förde häromdagen en debatt med utrikesministern om icke-spridningsavtalet och vad vi kan göra för att medverka till att eliminera kärnvapen i världen. Jag måste inleda med att säga att jag beklagligtvis uppfattar det som om den svenska regeringen inte är lika aktiv på nedrustningsområdet som Sverige har varit tidigare. Det finns olika exempel på detta. Jag kan börja med det faktum att vi har en nedrustningsdebatt i dag i kammaren. Vad beror den på? Jo, den beror på att det finns några enskilda motioner från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och kds. Det beror inte på att regeringen har lagt fram en proposition. Det beror inte på att regeringen i en skrivelse har talat om vilka nödvändiga viktiga steg som måste vidtas för att vi skall kunna föra en aktiv kamp för nedrustning så att världens länder verkligen minskar sitt vapeninnehav. Jag menar att regeringen på ett helt annat sätt borde driva dessa frågor, exempelvis genom att varje år lämna en skrivelse till riksdagen, vilket görs om krigsmateriel. Vi har efterlyst detta vad det gäller Världsbanken och Bretton-Woods-institutionerna. Det finns olika sätt att ge riksdagen mer information om möjligheten att ta aktiv del, tillsammans med regeringen, för att återigen göra Sverige ledande på nedrustningsområdet. Ett annat exempel på bristande intresse för nedrustning tycker jag är det yttrande till Internationella domstolen i Haag som FN tog upp i december 1994. Sverige hade tidigare till WHO klart angivit att vi vill förklara kärnvapen för olagliga. Detta gjordes utifrån att riksdagen hade uttalat en klar uppfattning. När frågan så behandlades i FN lade Sverige ned sin röst - i och för sig med en röstförklaring. Utrikesministern hade sin förklaring till detta, men faktum kvarstår. Det är en mycket negativ signal till omvärlden om att vi inte är fast övertygade om nödvändigheten att gå före på detta område. Sverige skall i sommar återigen lämna ett yttrande till Internationella domstolen i Haag efter det att frågan varit ute på remiss. Vad kommer regeringen att svara? Jag beklagar att regeringen eller någon regeringsföreträdare inte ansett det nödvändigt att vara i kammaren när vi diskuterar nedrustningsfrågor. Det är alltså enbart när regeringen är tvungen att komma hit därför att vi har ställt interpellationer som vi får upp dessa frågor på dagordningen. Detta är ett mycket märkligt förhållande. Herr talman! I betänkandet behandlas flera motioner som tar upp frågan om NPT-avtalet och vad man kan göra där. Det är synd att dessa frågor kommer upp efter det att förhandlingarna är avslutade. Om flera av de yrkanden som fanns i Miljöpartiets motioner gått igenom hade vi kunnat påverka på ett helt annat sätt i nedrustningsförhandlingarna om kärnvapenavtalet i New York. Nu är det inte fallet. Men Vänsterpartiets uppfattning kvarstår: Avtalet borde ha varit tidsbegränsat för att verkligen sätta tryck på kärnvapenstaterna. Den senaste tidens händelser visar att kärnvapenhotet inte är över. Vi har häromdagen fått veta att Frankrike, Jaques Chirac, har under valkampanjen klart uttalat att han inte är främmande för utan tvärtom kan tänka sig kärnvapenprov från Frankrikes sida. Det finns all anledning att gå vidare på detta område. Vi har nu ett nytt NPT-avtal. Samtliga länder var inte alls särskilt positiva till det. Det är ändå viktigt att se hur Sverige kan gå vidare. Vilka initiativ skall vi ta? Hur skall vi driva frågan om kärnvapennedrustning i Europa inom EU? Den svenska regeringen borde kunna ta ett flertal initiativ. Jag hoppas att de kommer. Herr talman! Jag vill också ta upp den motion som Vänsterpartiet m.fl. har väckt vad gäller minor i världen. Vi vet att antipersonella minor är ett av de värsta vapen som existerar i världen. De har kallats "de fattigas vapen" därför att de är väldigt billiga att framställa, men det är oerhört kostsamt att eliminera minor runt om i världen. Vi vet också att det framför allt är barn och civila som drabbas. Det är inte militär personal. Antalet barn och vuxna som varje år dödas eller skadas på grund av minor är enormt stort. Sverige har, som Helena Nilsson var inne på, bedrivit ett mycket bra arbete internationellt. Men självfallet haltar detta arbete när vi inte ens på hemmaplan har kunnat besluta oss om ett förbud. Frågan var uppe i förra veckans försvarsbeslut. Jag konstaterade med förvåning att en socialdemokrat - Ulrica Messing - som har motionerat om detta inte ens talade för ett förbud för svenska minor. Jag är väldigt överraskad över att socialdemokraterna i utrikesutskottet inte ens har kunnat acceptera den milda skrivning som vi har haft i olika motioner, där vi har krävt att Sverige skall avstå från att inneha minor. Den utredning regeringen har tillsatt tillgodoser inte dessa krav. Utredningen tar säkert ett år, och förbudet för svenska minor borde fattas nu. Herr talman! I betänkandet tas också frågan om den fredliga användningen av kärnkraft upp. Vi vet att det finns väldigt många områden där man kan använda kärnkraft på ett positivt sätt. Det gäller avsaltning, jordbruk, medicin och en rad andra områden. Men vi vet av egen erfarenhet att det också finns väldigt negativa konsekvenser av att använda kärnkraft. Det var inte av en slump som vi hade en omröstning om kärnkraften i vårt land. Helena Nilsson och Centerpartiet vill beklagligtvis inte följa upp den frågan här. Men riksdagen har tidigare fattat beslut om att en avveckling skall ske, bl.a. mot bakgrund av omröstningen om kärnkraft. Det beslutet står fast. Vi skall avveckla kärnkraften, även om vi precis som Helena Nilsson sade ännu nästan inte har gjort någonting för att påbörja avvecklingen. Eftersom vi själva har tagit denna ställning menar jag och Vänsterpartiet att det också är vår plikt att internationellt föra fram frågan och visa på att det finns mycket klara negativa konsekvenser av fredlig användning av kärnkraft. I de internationella sammanhang där Sverige är verksamt - inom Euratom, IAEA m.fl. organ - har man inte alls fört fram dessa åsikter. Man talar bara om den positiva användningen. Det är därför Vänsterpartiet i reservationer har krävt att det skall bli en ändring i den internationella politik som Sverige för på detta område. Herr talman! Jag vill till slut ställa mig bakom de reservationer som Vänsterpartiet har gjort ensamt eller tillsammans med flera partier, liksom det särskilda yttrande som gäller minröjning och de behov som finns på det området. Jag vill särskilt påpeka det. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation 5, där det talas om den globala avvecklingen av fredlig kärnkraft.

Herr talman! Det kom ett brev till mig i februari. stod det överst som rubrik. Avsändare var Svenska läkare mot kärnvapen. Man menade att det nu fanns utrymme för nya svenska initiativ när det gäller nedrustning. Man syftade på förhandlingarna om icke-spridningsavtalet i Svenska läkare mot kärnkraft önskade ett tidsbegränsat avtal, eftersom man anser att en obegränsad förlängning av avtalet minskar trycket på kärnvapenmakterna att leva upp till sitt löfte om kärnvapennedrustning. Miljöpartiet har skrivit en motion där vi yrkar på att NPT-avtalet skall tidsbegränsas så att det inte kan misstolkas som att vissa stater får ha kärnvapen på obestämd tid. Vid konferensen i New York talade andra länder i sina inledningsanföranden om att kärnvapenländerna inte uppfyllt sin del av det 25-åriga avtalets villkor och rustat ned sina kärnvapen. Det finns i dag ca 18 000 kärnvapen i världen, vilket är något mindre än vad det var när ickespridningsavtalet ingicks 1970. De var då ungefär 19 000. Att skillnaden inte är större efter så många år beror på att alla kärnkraftsländerna inte medverkat till någon avrustning av större betydelse, och antalet kärnvapenländer har ökat sedan NPT ingicks. Indien, Sydafrika och Pakistan har byggt kärnvapen i hemlighet, och man misstänker att Nordkorea, Iran och Irak håller på med kärnvapentillverkning eller står inför starten. Det är också därför Amerika, vi har kunnat läsa om det de senaste dagarna i tidningarna, så skarpt kritiserar och har försökt hindra Ryssland från att sälja lättvattenreaktorer och en gascentrifug till Iran. USA anser att detta kommer att underlätta Irans möjligheter att tillverka kärnvapen. För två år sedan chockade Sydafrika världen genom att meddela att man nu skrotade sina kärnvapen. Det var en överraskning för övriga världen som inte hade en aning om att det gick att tillverka vapen utan att det läckte ut och att det dessutom var ekonomiskt möjligt att göra det till så pass låga kostnader. En majoritet av staterna röstade för en förlängning på obestämd tid av icke-spridningsavtalet. Det finns en rad konventioner som handlar om kärnvapen förutom det avtalet. Antarktisfördraget förbjuder kärnvapenprov i Antarktis, Partiella provstoppsfördraget förbjuder kärnvapensprov i yttre rymden och under havsytan, Yttre rymdfördraget förbjuder kärnvapen i en bana runt jorden eller stationering i yttre rymden och Havsbottenfördraget förbjuder kärnvapen på havsbottnen 12 sjömil utanför kusten. Det finns konventioner om biologiska vapen, om särskilt inhumana vapen, splittervapen, och om kemiska vapen. Det finns t.o.m. en miljökrigskonvention som förbjuder militärt eller annat fientligt användande av teknik som förändrar väder, klimat, havsströmmar, ozonskikt eller ekologisk balans. Men det finns inget generellt förbud mot kärnvapen, vårt värsta vapen, trots att det ofta kommer upp sådana förslag i FN:s generalförsamling. Ett sådant förbud skulle inte kollidera med ickespridningsavtalet, tvärtom. Det skulle förstärka det, liksom det skulle förstärka de s.k. Startavtalen som ingicks mellan USA och Sovjetunionen om ömsesidig kärnvapennedrustning. Efter Sovjetunionens upplösning handlar det om Ryssland plus ett par av unionsländerna samt USA. Nästa gång jag läste något från Svenska läkare mot kärnvapen var det inte i ett brev skickat till oss riksdagsmän. Man hade redan gett upp hoppet om oss. Det stod i DN den 10 maj: Sverige har förlorat sin nedrustningsprofil när den som allra bäst behövs. Sverige har aktivt spelat en roll i internationella nedrustningsarbete. Vi har varit med från början sedan den permanenta nedrustningskonferensen i Genève. Vi har haft duktiga kvinnor i täten, Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj Britt Theorin. Om Svenska läkare mot kärnvapens pessimism stämmer, vilket jag inte hoppas och egentligen inte tror, måste vi skynda oss att ta tillbaka vår plats i täten bland nedrustningsländerna och bli aktiva. Det tycker jag liksom Eva Zetterberg att vi måste bli under alla förhållanden. En av drivkrafterna bakom nedrustning är en stark önskan om fred. Den andra stora drivkraften är pengar. Det kostar att rusta, det kostar mycket, och man sparar när man rustar ner. Det är pengar som kunde användas bättre mot de andra hoten som mänskligheten utsätts för, en skenande miljöförstöring, fattigdomen och det demokratiska underskottet i många länder. Att ta itu med de hoten kan inte jämföras med att gå ut i krig mot en hotande fiende. Det borde kriget i Jugoslavien, som kommit oss nära genom press, radio och TV, ha lärt oss. Vår värld verkar förändras i en snabbare takt än någonsin. Också sociala och politiska värderingar förändras. Auktoritära politiska system har fallit samman. Länder vi kallat stormakter finns inte mer. Om deras nya demokratiska styrelseskick inte klarar den hårda pressen som förändringarna ger finns risken att man går tillbaka till det gamla auktoritära systemet. Jordens miljö förändras också på ett oberäkneligt sätt. Befolkningen ökar och en mängd oroande tendenser visar sig. Ozonhålet växer över Antarktis, djuroch växtarter försvinner snabbare än någonsin, nya samband uppdagas mellan kemikalieanvändning och vår hälsa. Lokala och globala miljöfrågor har blivit starka politiska argument som påverkar också den ekonomiska utvecklingen. Vi har svårt att föreställa oss hur världen kommer att se ut om 100, ja t.o.m. om 50 år. Ändå är det för den världen som vi måste planera i dag. Miljöpartiet har avgett fem reservationer till detta betänkande, och alla handlar om kärnkraft. Vi har också ett särskilt yttrande. Det handlar om kärnvapen på svenskt territorium. Det kan inträffa ibland vid gästande örlogsbesök. Tanken om en kärnvapenfri zon i Norden kommer upp till diskussion med jämna mellanrum. Vi har den med i en motion. De nordiska länderna har ett gott och konfliktfritt förhållande till varandra och ett gott samarbete med varandra och kunde bli föregångsländer i den nedrustningsvarianten. Den svenska modellen lär ju inte finnas mer att beundra. Vi kanske kunde få den nordiska modellen i stället. För ett par år sedan fick jag i min hand en liten bok om nedrustning. Där beskrivs en plan som den egyptiske presidenten Mubarak haft om en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern. När Israels premiärminister Peres i januari 1993 undertecknade en konvention om kemiska vapen föreslog han att alla stater i Mellanöstern skulle upprätta en zon som var fri från kemiska och biologiska vapen och också kärnvapenfri. Presidenten och ministern hade samma mål. Men vägen var inte densamma. Israels premiärminister var övertygad om att fred i regionen var förutsättningen för att man skulle kunna skapa en kärnvapenfri zon, medan den egyptiske presidenten ansåg att skapandet av zonen var det primära. Det var en förtroendeskapande åtgärd som man samlades kring på vägen mot en varaktig fred. Jag har ofta funderat på dessa båda förslag. Jag har inte kunnat förstå vilket av dem som är bäst och realistiskt. Jag tycker att det visar hur oerhört svårt det är att samsas om ett nedrustningsförslag. Jag sade i början av mitt anförande att starka drivkrafter bakom viljan att nedrusta är önskan om fred och viljan att spara pengar. Jag skall sluta med ett citat från en av FN:s kommittéer. Det handlar om de inbesparingar man gör på nedrustning. Vi har ofta svårt att i fantasin föreställa oss hur annorlunda världens villkor skulle se ut om vi i stället satsade på att lösa de problem som tynger människorna i dag. Jag kanske skall förklara från början att det är en vision. Det står så här:"Friställandet av vetenskaplig och teknisk arbetskraft skulle bli en av nedrustningens viktigaste följder - Det skulle bli möjligt att främja grundforskning på områden som hittills försummats och att mobilisera en stor forskningspotential för att lösa några av världens största problem inom medicin, stadsbyggande och lokalisering, samt de tekniska problem som sammanhänger med de underutvecklade ländernas ekonomiska utveckling. Om den mänskliga uppfinningsförmågan, under blott några få års förlopp, kunnat så omätligt öka människors förmåga till förstörelse, borde det vara möjligt att göra en lika massiv insats för fredliga och konstruktiva prestationer". Det var en vision. Det är 45 år sedan den skrevs. Jag stödjer givetvis de motioner som vi har väckt till betänkandet, och jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Sveriges arbete för fred, nedrustning och avspänning i världen är väl känt. Nedrustning är en central del i svensk utrikespolitik. De svenska förslagen på nedrustningsområdet har spelat en stor och viktig roll. Eva Zetterberg säger att Sverige inte längre har en lika hög profil i nedrustningssammanhang. Hon exemplifierar detta bl.a. med att vi inte har någon skrivelse eller proposition att basera detta betänkande på. Det är inte alls något unikt. Det har inte varit så tidigare heller. Det har alltid varit ett motionsbaserat betänkande. Jag måste säga att det faller tillbaka på oppositionen själv som inte har skrivit så många motioner i det här sammanhanget. Jag har också en ögonvittnesbild från nedrustningsförhandlingarna om NPT-fördraget som just har varit i New York. Det var en förhandlingsomgång som Eva Zetterberg själv följde på plats. Som ordförandeland i EU skulle Frankrike föra EU-ländernas talan. Det skulle läggas ett gemensamt förslag. Frankrikes synpunkter när det gäller kärnvapen är förmodligen väl kända och stämmer inte särskilt väl överens med de svenska. Sverige satte ner foten och ville inte vara tillsammans med Frankrike om en sådan skrivning som Frankrike föreslog. Följdaktligen blev det inte någon gemensam ståndpunkt. Här visade Sverige att nedrustningsfrågorna är så viktiga för oss att vi protesterade i EU-sammanhang och gjorde vad vi sagt att vi skulle göra i EU-sammanhang om den här situationen skulle uppstå. Jag tror att Eva Zetterberg kan bekräfta detta eftersom jag vet att hon var där. Genom det kalla krigets slut finns det nu en unik möjlighet att frigöra resurser från överstora krigsmakter till förmån för mer angelägna ändamål. Världens samlade militärutgifter har glädjande nog minskat från närmare 1 000 miljarder dollar under den senaste sexårsperioden. Det motsvarar i genomsnitt 3,6 % per år. Men man kan fråga sig vart pengarna har tagit vägen. Det finns inte något klart samband mellan minskningen i militärutgifter och satsningar på utveckling. I flera rapporter, t.ex. Human Development Global Neighbourhood, har man föreslagit en planerad och successiv nedskärning av militärutgifterna och att frigjorda medel skall öronmärkas för social och ekonomisk utveckling för världens folk. En sådan fredsåterbäring genom en nedskärning på 3 % skulle enligt UNDP ge 460 miljarder till år 2000. Det är pengar som skulle minska krigsrisken i världen mycket effektivare än vapen. Den här omfördelningen är helt nödvändig och skall ses som en investering i ökad säkerhet. Det kan inte bli fred i världen så länge människor inte känner trygghet i sitt dagliga liv. Framtidens konflikter kommer sannolikt i mycket större omfattning att utspela sig inom länder än mellan dem. Konfliktorsakerna i dag är oftast fattigdom och den ökande socioekonomiska klyftan mellan grupper av människor. Vapen är föga användbara mot dessa hot. Insikten att mänsklig trygghet inte skapas med vapen får allt större spridning. Men det satsas fortfarande orimliga resurser på att öka förstörelseförmågan. Herr talman! Det betänkande som vi snart skall besluta om handlar i huvudsak om icke-spridningsavtalet NPT och det internationella atomenergiorganet IAEA:s verksamhet. Det är glädjande att NPT-avtalet kunde förlängas på obestämd tid i förra veckan. Jag delar inte Miljöpartiets syn att en tidsbegränsad förlängning skulle ha varit bättre. Jag anser att det är en vantolkning av fördraget när man säger att det skulle legitimera de nuvarande kärnvapenmakternas kärnvapeninnehav. NPT-fördraget är vårt allra viktigaste instrument inte bara för att hindra spridning av kärnvapen och vapenteknologi utan kanske framför allt därför att det är ett nedrustningsavtal på kärnvapenområdet. I 6 § i NPT-avtalet stadgas att varje stat som ansluter sig till fördraget, och det är 178 i dag, förbinder sig att fortsätta nedrustningsförhandlingar i avsikt att nå effektiv kärnvapennedrustning samt att förhandla om ett avtal om allmän och fullständig avrustning under noggrann och effektiv kontroll. Att aktualisera ändringar i NPT och i IAEA-fördraget, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslagit, innebär att hela det avtal som har förhandlats fram under stor vånda riskerar att helt upphöra eller att de nationer som vill ha större garantier, t.ex. på kärnkraftsområdet, troligen skulle få gehör för sina åsikter. Sveriges restriktiva hållning till kärnkraftsutbyggnad har inte sin motsvarighet i en majoritet av länderna inom FN-systemet. Det är tvärtom så att många av dessa länder - om de fick en chans - skulle kräva och villkora sin anslutning till avtalet med bistånd för utbyggnad av ytterligare kärnkraft. Därför har vi avstyrkt reservationerna 1, 2 och 4. I reservation 3 tas frågan om en tidsbegränsad förlängning av NPT kontra en obegränsad sådan upp igen. Där föreslår reservanterna en tidsbegränsning på t.ex. tio år. Det skulle innebära en otroligt stor osäkerhet om NPT-fördragets verkningsgrad om det skulle riskera att upphöra så snart. Då skulle det uppstå en situation där man ifrågasätter NTP-fördragets legitimitet över huvud taget. I reservation 5 vill Miljöpartiet att Sverige skall verka för en global kärnkraftsavveckling. Här ansluter jag mig helt till Centerpartiets och Helena Nilssons resonemang. Jag vill också tillägga att Sverige i enlighet med miljömålet i biståndet gör betydande satsningar för att sprida kunskap om såväl kärnsäkerhet som energieffektivisering och förnybara energikällor. Men vi måste också konstatera att det kommer an på varje enskilt land att besluta om sin energipolitik. Därför avstyrks även denna reservation. Slutligen vill jag kommentera frågan om antipersonella minor som tas upp i ett särskilt yttrande. Det är ett förödande vapen. Tusentals barn, och naturligtvis även vuxna, drabbas varje år av de miljontals minor som finns utplacerade i ett 60-tal länder. Problemen med antipersonella minor kvarstår många år efter det att ett krig har avslutats. En personmina utplaceras för att hindra en fiendesoldat i kängor, men exploderar oftast under den nakna foten på ett barn som lemlästas och förvisas till ett liv som handikappad. Detta sker ofta i länder som har mycket små medel att hjälpa handikappade. I Angola bedömer man det antal minor som finns utplacerade till två per invånare. Sverige har satsat betydande belopp och resurser på minröjning och rehabilitering av minoffer. Men det enda radikala när det gäller minkatastrofen är att ett internationellt totalförbud blir erkänt. Utrikesutskottet understryker därför återigen det angelägna i att regeringen oförtröttligt arbetar vidare för att få en bred anslutning till det svenska initiativet om ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor vid översynskonferensen i september - oktober i år. När det gäller svenska antipersonella minor har ett enigt utrikesutskott förvisat yrkandet i vänstermotionen till försvarsutskottet. Av respekt för andra utskotts beredningsområden tänker jag inte diskutera den frågan här. Herr talman! Eva Zetterberg inledde sitt anförande med att tala om en vägg i FN. Jag skall avsluta mitt med en minnesbild från en vägg som betydde mycket för mig under min uppväxt. På den hängde en broderad bonad. Där stod så här: Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyga som örnar hans rykten. Men en gång skall stanna det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Jag tror att det är Esaias Tegnér som skrev det för mer än 100 år sedan. Jag tycker att första versen av den här dikten kan få stå som en god avslutning på det här betänkandet. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag tycker att Viola Furubjelkes avslutning var bra. Jag vill börja med att instämma i det som Viola Furubjelke tog upp om Carlssonrapporten och UNDP:s rapporter, som belyser hur väsentligt det är att militära utgifter omvandlas till satsningar på utveckling på hälsoområdet och på utbildningsområdet liksom på allt annat som krävs i stället för satsningar på militära rustningar. Vi är helt överens om detta. Jag menar att detta är ett mycket viktigt område. Det är ett område där Sverige har haft en hög profil, och jag hoppas att vi skall kunna ha det också i framtiden. Jag står fast vid den kritik mot regeringen som jag tog upp. Det kan diskuteras i vilken form frågorna skall presenteras i riksdagen, men regeringen har inte visat det intresse för att få med riksdagen i en diskussion om dessa frågor som jag förväntat mig. Jag tar självklart åt mig kritiken av att Vänsterpartiet inte har väckt någon motion om nedrustning. Det är alldeles riktigt. Jag beklagar att vi inte har gjort detta. Jag tycker dock att ansvaret ligger tyngre på regeringen att komma med rapporter och förslag till riksdagen som visar vad man gör och vad man vill göra. Jag lovar att bättra mig på detta område, Viola Jag vill också ta upp frågan om tidsbegränsning av NPT. Jag och Miljöpartiet delar uppfattningen att det hade varit bra med ett tidsbegränsat avtal om ickespridning av kärnvapen. Det var bra att Sverige inte stod bakom EU:s tal vid NPT-konferensen i New York utan hade ett eget tal, där vi lyfte fram vissa krav. Detta räcker dock inte, eftersom det som Sverige i det talet sade bara var att det är rimligt, att det vore önskvärt osv. Vi lade inte tillräcklig kraft just på att uppfylla 6 § om att få till stånd en verklig kärnvapennedrustning. En tidsbegränsning borde där ha spelat en positiv roll.
Herr talman! Jag är mycket glad över att Eva Zetterberg här ger till känna att nedrustningsdebatten kommer att fortsätta med ökad kraft framöver. Det vore ju förödande om vi trodde att bara det faktum att en del avtal har träffats skulle innebära något slags automatisk nedrustning. Vi har alla ett gemensamt intresse av att föra nedrustningsdebatten vidare. När det sedan gäller tidsbegränsning eller obegränsad förlängning av NPT har det skäl som angivits för en tidsbegränsning varit att en obegränsad förlängning skulle legitimera kärnvapenmakternas innehav. Jag ser det dock på rakt motsatt sätt. Jag menar att en tidsbegränsning om tio år, som föreslås i reservation 3, också skulle legitimera att den stora krets av länder som inte har skaffat sig kärnvapen men som anslutit sig till NPT skulle kunna hota med anskaffning. Det skulle alltså kunna bli ett slags utpressning. Jag tror att Eva Zetterberg ansluter sig till att det skulle vara legitimt att hota med att skaffa kärnvapen för att på det sättet få kärnvapenmakterna att nedrusta sina. Det finns redan en paragraf härom i avtalet, och det är bara att sätta tryck på att den paragrafen skall efterlevas. Det genomförs uppföljningskonferenser vart femte år, och då får vi möjligheter att kontrollera om så sker.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall vänta fem år med att utöva press, Viola Furubjelke, utan att vi skall göra det direkt genom fortsatt krav på kärnvapennedrustning i världen. Jag menar att Sverige, om man nu inte får igenom en tidsbegränsning, hade kunnat lägga in ett helt annat tryck i sitt anförande och i det sätt som vi förde fram dessa frågor på. Vi skulle ha kunnat hävda betydelsen av en tidsplan för avveckling av kärnvapen. Jag vill också ta upp minfrågan. Det är försvarsutskottets uppgift att besluta om avveckling av svenska minor, men det har man inte gjort. Jag menar att det har en betydelse för vår utrikespolitik. När vi driver kravet på ett förbud internationellt måste vi vara trovärdiga på hemmaplan, och det är vi inte fullt ut när vi anser att sådana här minor behövs i det svenska försvaret. Hur skall vi då kunna motivera ett krav på andra länder att inte fortsätta med att ha minor i sina försvarsverksamheter? Vad i övrigt gäller kampen för att avveckla minanvändning i världen och för att stödja minoffer är vi helt överens, men jag anser att Sverige, som har gjort mycket på det här området, skulle kunna bidra ännu mer. Behoven är enorma. Viole Furubjelke nämnde Angola, men även i en rad andra länder, som t.ex. Kambodja, dör varje dag barn på grund av minor som ligger där. Det kommer att ta många år innan dessa har försvunnit, även om fredsavtal har stiftats osv.
Herr talman! Självfallet skall vi inte avvakta fem år med att driva frågan om kärnvapennedrustningen. Det första som vi just nu måste lägga ned stora ansträngningar på är att få till stånd ett provstoppsavtal. Det arbetet pågår i Genève, och det kan förhoppningsvis bli framgångsrikt med hjälp av svenska förslag. När det sedan gäller frågan om antipersonella minor finns det i sakfrågan egentligen ingen skillnad mellan Eva Zetterbergs och min uppfattning, men jag anser inte att vi i en utrikesdebatt här bör diskutera svenska minor. Som jag sagt avstår jag av respekt för försvarsutskottets beredningsområde från att vidareutveckla den frågan.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om tidsbegränsningen av avtalet. Vi menar att man i och med en tidsbegränsning har ett större tryck på länderna, och det trycket kommer att resultera i att avvecklingen av kärnvapnen ökar. Det har visat sig att många av länderna mer eller mindre har somnat till när de väl har anslutit sig till avtalet. Vi yrkar också på att vårt land i de institutioner som vi är med i skall verka för global kärnkraftsavveckling. Förutom kärnkraftsavveckling nämner vi också energieffektivisering och förnyelsebara energislag. Vi tycker att ett land som har beslutat om en kärnkraftsavveckling bör gå ut med kraft internationellt och tala om detta. Vi har ett folkomröstningsbeslut om det. Vid Riokonferensen antogs en klimatkonvention som i förlängningen resulterar i att vi måste ändra vårt energisystem. Jag har i dagarna läst en oerhört hoppfull amerikansk bok om detta. Det är den första jag har läst som verkligen visar på att detta är möjligt, om vi gör det på rätt sätt. Jag vill alltså poängtera att vi i reservation 5 framhåller inte bara kärnkraftsavveckling utan också energieffektivisering och förnyelsebara energislag.
Herr talman! Jag skulle vilja utmönstra argumentet att en tidsbegränsning av NPT skulle kunna sätta ökad press på kärnvapenmakterna. Vad står det egentligen för? Består inte den press som kan sättas på kärnvapenmakterna i att fler länder skulle kunna skaffa sig kärnvapen, om fördraget upphör? Accepterar vi inte därmed också kärnvapenhotet och terrorargumentet från u-länderna? Är det den väg som Miljöpartiet önskar gå i det här sammanhanget? Är det inte bättre att hävda de positiva nedrustningsparagrafer som finns i NPT och ge den tid som deras efterlevnad kräver? Det skall självklart ske så skyndsamt som möjligt, men jag tror inte att vi har en kärnvapenfri värld inom tio år.
Herr talman! Jag anser att det ena inte utesluter det andra. Man hade kunnat göra detta både med och utan tidsbegränsning.
Herr talman! Jag konstaterar att Miljöpartiet ställer sig bakom tanken på kapprustning och terrorbalans i den här frågan. Argumentet i frågan går ju just ut på att om inte ni nedrustar, så skall vi upprusta. Eller: Om fördraget inte upphör inom en viss tid och ni inte har gjort som vi har sagt att ni skall göra, kommer också vi att skaffa kärnvapen. Vill Bodil Francke Ohlsson bekräfta detta?

Herr talman! Att förebygga konflikter, att främja avspänning och att verka för nedrustning är sedan länge viktiga mål för svensk utrikespolitik. Sverige har också aktivt verkat för dessa mål inom FN systemet och inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, den tidigare Europeiska säkerhetskonferensen. Det handlar om förebyggande diplomati och om akut konfliktlösning, men också om ett mer långsiktigt arbete för att finna nya fredsbefrämjande mekanismer och bygga upp förtroende mellan staterna. Sverige har också spelat en viktig och pådrivande roll vid nedrustningskonferensen i Genève när det gäller att få till stånd bindande avtal om begränsningar och förbud mot användning och spridning av olika typer av vapen. Under hösten kommer FN:s översynskonferens om särskilt inhumana vapen att äga rum. En av de frågor som då kommer att diskuteras är användningen av antipersonella minor. Flera tidigare talare har tagit upp detta ämne och talat om hur viktigt det är att på något sätt få till stånd en begränsning och ett förbud. Så länge som ett hundratal miljoner odetonerade minor ligger kvar i jorden efter krig i mer än 60 länder - detta är dagens verklighet - är det en nödvändighet. Värst är minsituationen i Afghanistan, Angola, Kambodja, Moçambique, Somalia och Sudan. Dessa kvarliggande minor medför ett svårt lidande för civilbefolkningen. Många har talat om detta. Det drabbar människors liv och utvecklingen i dessa länder ur alla aspekter. Kvinnor vågar t.ex. inte plocka ved och bönder vågar inte odla jorden av rädsla för att trampa på minor. När jordbruket hindras ökar svälten och landet blir beroende av import. Återuppbyggnaden av länder efter krig fördröjs och fördyras. Flyktingarna stannar kvar i grannländerna, ovilliga att återvända hem till en mark full av minor. Enbart i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, finns det i dag enligt FN minst 10 miljoner minor spridda över hela det krigshärjade landet. Många års krig och nästan 10 år av sovjetisk ockupation under 1980-talet har skapat en situation där varje mänskligt steg blir en minundersökning. Många år efter det att striderna upphört fortgår denna terror mot civilbefolkningen. Hittills har enligt blivit invalider på grund av exploderande minor enbart i Afghanistan. Många av dessa är barn. FN:s nuvarande minröjningsplan för Afghanistan sträcker sig fram till år 2000. Då räknar man med att ha röjt Även i Moçambique finns det stora områden som på grund av minering inte kan bebos inom överskådlig tid. Mot denna bakgrund borde Sverige verka för att minröjning blir en mer prioriterad uppgift inom världssamfundet. Under det senaste året har Sverige deltagit i minröjningsprogram med flera av de värst drabbade länderna och genom betydande bidrag till minröjning och hjälp till de skadade bidragit till att minska lidandets omfattning. Viola Furubjelke påpekade också detta alldeles nyss. Jag hoppas att även den nuvarande regeringen fortsätter detta arbete. Inom FAO bedrivs också forskning för att utveckla en mekanisk minröjare, vilket kan leda till att man effektivare än i dag kan röja de utspridda minorna. Att denna viktiga forskning får stöd även av den nya regeringen är nödvändigt. FN:s konvention om särskilt inhumana vapen, som antogs 1980, innehåller redan förbud och begränsningar när det gäller minor. Men nuvarande konvention har inte hindrat en urskillningslös minkrigföring i många länder under senare år. Sverige har också aktivt arbetat för att få till stånd den översynskonferens om särskilt inhumana vapen som kommer att hållas i höst. Sverige har också verkat för en ökad anslutning till FN-konventionen samt för att den utsträcks till att täcka även interna konflikter. Det är framför allt i länder som har drabbats av inbördeskrig som de antipersonella minorna utgör ett så allvarligt hot mot civilbefolkningen.

Jag tar för givet, herr talman, att även den nya regeringen fortsätter att arbeta efter dessa riktlinjer. En annan viktig uppgift för Sverige är att på alla sätt stödja de insatser som görs för att hindra användningen av kärnvapen. Sverige har också under många år aktivt verkat för att få till stånd ett avtal om ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. I juni 1993 presenterade Sverige vid nedrustningskonferensen i Genève ett förslag som innebar att alla kärnsprängningar skulle förbjudas. Senare samma år kompletterades detta med ett detaljerat förslag om hur efterlevnaden av ett sådant förbud kan kontrolleras. Detta förslag innebar den enda fullständiga avtalstext som dittills hade presenterats vid nedrustningsförhandlingarna. Även här vill vi moderater uppmana den nya regeringen att aktivt driva denna fråga. Herr talman! Det viktigaste avtalet på nedrustningsområdet är NPT, icke-spridningsavtalet. Det är det enda avtal genom vilket kärnvapenstaterna förbinder sig att verka för nedrustning. Även för detta har Viola Furubjelke nyss redogjort. Det är enligt vår mening nödvändigt att detta avtal förlängs på obestämd tid. Det betonas också i utskottets betänkande. Jag beklagar att dagens debatt visar att oenigheten här kvarstår. Vi ser det som glädjande att en majoritet av de deltagande staterna under den nyligen avslutade NPT-konferensen, där också avtalets efterlevnad under de senaste fem åren granskades, ansåg att avtalet skulle förlängas på obestämd tid. Enligt NPT skall översynskonferensen hållas vart femte år. Dessa konferenser utgör, som också sagts här tidigare, kontrollstationer som granskar att alla avtalsparter fullföljer sina åtaganden enligt avtalet. Detta avtal, herr talman, skall vi vara särskilt rädda om. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.
Herr talman! Problemet med minor i världen, har av Inger Koch beskrivits på ett mycket bra sätt - hur världens barn får lida av den satsning på minor som har gjorts under många år och som lett till fruktansvärda skador. Vi har helt och hållet samma uppfattning om betydelsen av att Sverige internationellt driver kravet på ett förbud mot antipersonella minor. Men jag vill ändå med anledning av detta ställa en fråga till Inger Koch. Om nu Inger Koch och Moderaterna har den här uppfattningen om vilket fruktansvärt vapen minor är, varför vill då inte Inger Koch gå före och se till att även Sverige på hemmaplan följer upp och accepterar ett förbud mot svenska minor? Det hade varit välkommet, och vi vet att vi inte ens är första land som skulle göra det. Belgien har redan gjort detta. Om Inger Koch är angelägen om att få minproblemet ur världen tycker jag att det i konsekvensens namn också är angeläget att öka Sveriges trovärdighet.
Herr talman! Det avtal som vi nu hoppas kommer till stånd är viktigt, precis som Eva Zetterberg sade, för att minska allt lidande i världen som orsakas av de här minorna. Det största problemet är inte Sverige, utan det största problemet är de kvarvarande minor som finns och att detta vapen är så lätt att använda i just interna konflikter. Jag håller med Eva Zetterberg om att vår politik måste hänga ihop. Men jag anser att detta är försvarsutskottets ärende. Det är inom försvarsutskottet som den interna svenska politiken när det gäller vapen skall avgöras. Därför gör jag precis som Viola Furubjelke och överlämnar den här frågan till försvarsutskottet. När vi får ett bindande avtal på det här området tar jag för givet och kommer att verka för att Sverige skall följa detta.
Herr talman! Sverige är naturligtvis inte det stora problemet när det gäller minor i världen. Sverige lägger tack och lov inte ut minor i andra länder. Sverige orsakar inte att barn på det viset dör av minor. Men det är ett tillräckligt stort problem att vi saknar trovärdighet på området. När vi driver de här frågorna internationellt är det inte försvarsutskottet och Försvarsdepartementet som skall föra fram frågorna. Det är där problemet i riksdagen ligger. Försvarsutskottet har nämligen sagt nej till att avskaffa minor i det svenska försvaret. Men det är utrikesutskottet och Utrikesdepartementet som för fram de frågor som förhandlas internationellt, och det är de som inte har den trovärdighet som jag efterlyser. Jag menar att det är viktigt att vår politik hänger ihop. Den gör inte det på detta område. Detta faktum kvarstår.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt, så länge de här problemen kvarstår, att vi skall kunna enas om att vi arbetar för att avskaffa det som skapar det största lidandet i världen. Jag hoppas också att vi i försvarsutskottet så småningom skall kunna se ett beslut om att även Sverige kommer att verka i den här riktningen och att vi - när vi får ett bindande avtal - kommer att förbjuda användningen av dessa vapen även här.
Herr talman! Jag känner mig något störd av att Inger Koch ger pekpinnar på nedrustningsområdet till den nuvarande regeringen. Jag kan försäkra att regeringen kommer att verka för ett provstoppsavtal, för kärnvapennedrustning och för att främja nedrustning på alla de områden där socialdemokratiska regeringar tidigare har gjort det. När det gäller minröjning gav utrikesministern för en tid sedan till känna i ett frågesvar att det svenska biståndet för minröjning avsevärt ökas, till 70 miljoner kronor.
Herr talman! Det känns betryggande, att Viola Furubjelke försäkrar att man kommer att driva frågorna när det gäller nedrustning i alla avseenden på ett mycket effektivt och bra sätt. Men vad som gjorde oss lite bekymrade - jag tog faktiskt inte upp det i mitt anförande - var att tillägget som man gjorde för två år sedan om att ett fullständigt stopp skulle gälla alla kärnsprängningar, även civila, inte har poängterats och tagits upp i något av de tal som hållits sedan den nya regeringen tillträdde. Det har inte skett vid nedrustningsförhandlingarna i Genève, inte vid förhandlingarna om NPT-avtalet under den konferensen och inte heller i talet i FN:s generalförsamling. Detta gjorde oss något konfunderade.
Herr talman! Jag kan här i kammaren lugna Inger Koch, eftersom vi i utrikesutskottet vid beredningen av det här betänkandet fick den informationen att det definitivt inte innebär någon sänkning av ambitionsnivån att fredlig kärnsprängning inte kom med. Det var en lapsus, och frågan bedrivs på precis samma engagerade sätt som tidigare.
Herr talman! Tack, det låter lovande. Jag hoppas att det inte skall inträffa fler sådana här lapsusar. Det är viktigt att det som vi har kämpat för så länge inte glöms bort.

Herr talman! Jag ber först om ursäkt för min något skrovliga röst. Jag hoppas den skall hålla. Så har då utskottet äntligen kommit till skott vad gäller debatten över betänkandet om inriktningen och anslagen inom socialförsäkringen det närmaste budgetåret. Men det har varit förenat med många turer och dubbelarbete, och även om vissa delar av det föreliggande förslaget, t.ex. de enhetliga ersättningsnivåerna om 75 % och kvarhållandet av en karensdag inom sjukförsäkringen, är att välkomna lämnar utredningsbetänkandet mycket övrigt att önska. Därav följer de många reservationerna, bl.a. från oss moderater. Mitt inlägg i debatten rör främst den allmänna inriktningen av försäkringarna, framför allt sjuk och föräldraförsäkringarna. Margit Gennser kommer senare att närmare gå in på främst läkemedelsförsäkringen och pensionerna. Det hör väl inte precis till vanligheterna att budgetpropositionen är helt överspelad när vi står inför att fatta beslut i en så viktig fråga som den om socialförsäkringarna. Efter långa födslovåndor förelåg i början av april ett betänkande med en majoritet av socialdemokrater och vänsterpartister i utskottet. Något ställningstagande i de viktiga sakfrågorna gjordes egentligen inte. Det mesta hänsköts till utredningen om sjuk och arbetsskadeförsäkringen, med viss ledning från utskottsmajoritetens sida. Man höll t.ex. öppet för att karensdagen skulle behållas om ersättningsnivån kunde höjas i ett senare skede i försäkringen. Det ursprungliga betänkandet presenterades t.o.m. som utredningsdirektiv inför massmedierna. Detta säger en hel del om regeringens oförmåga att fatta beslut i så viktiga frågor som de om socialförsäkringen. Utredningen låg helt nere under ett halvår, uppenbarligen på grund av inre stridigheter inom socialdemokratin. Finansministern framhärdade länge, förvånande nog, i uppfattningen att karensdagen inom sjukförsäkringen skulle tas bort, vilket beräknades till drygt 400 miljoner kronor - närmare bestämt, tror jag, 426 miljoner kronor. Men samtidigt vet vi erfarenhetsmässigt att detta med all säkerhet skulle ha kostat minst det dubbla, bl.a. på grund av ett förändrat sjukskrivningsbeteende med ty åtföljande produktionsbortfall. LO hade väl sagt sitt. Jag vill faktiskt ge utskottets socialdemokratiska ledamöter en eloge för att de vågade visa självständighet gentemot finansministern i den här frågan. Hela arbetet i utskottet i enlighet med budgetpropositionen blev helt överspelat den 5 april efter det att Socialdemokraterna hade gjort upp med Centerpartiet om socialförsäkringarna. Den debatt som vi skulle ha haft den 7 april fick uppskjutas tills vi kunnat utarbeta ett nytt betänkande med en annan majoritet, nu bestående av Socialdemokraterna och Centern - dvs. det betänkande som vi i dag debatterar. Jag välkomnar de enhetliga ersättningsnivåerna om 75 % inom alla socialförsäkringar, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, och att karensdagen bibehålls. Det är en seger för förnuftet. Däremot finns det mycket att säga om de utredningsdirektiv som såg dagens ljus efter överenskommelsen. Vi moderater är inte ensamma om den åsikten. Det framgår av de särskilda yttrandena från samtliga parter, utom de "fördragsslutande parterna" att vi är missnöjda med att utredningen getts alldeles för snäva direktiv.

Vi säger också att vi anser att det är beklagligt att regeringen låser beredningens arbete så hårt. Med hänsyn till beredningens parlamentariska sammansättning borde möjligheter för olika lösningar fortfarande ha stått öppna. Pensionsarbetsgruppens arbete kunde faktiskt ha tjänat som en förebild i det här sammanhanget. Jag ser att statsrådet Anna Hedborg finns i kammaren nu. Jag vill ställa en fråga till henne: Kan inte statsrådet ge vidgade ramar för Sjuk och arbetsskadeberedningen och inte låsa arbetet så hårt, t.o.m. till en fixerad nivå? Det gäller här ändå en försäkring för framtiden. Herr talman! Vad kännetecknar då en god socialförsäkring? Ja, vi moderater anser att det är viktigt att alla medborgare skall ha en god grundtrygghet t.ex. vid sjukdom, handikapp, ålderdom och arbetslöshet. Utöver denna grundtrygghet - som enligt vår uppfattning relativt väl motsvaras av den nu föreslagna 75 procentsnivån - skall den enskilda människan ha möjlighet att teckna en egen försäkring som motsvarar de krav och önskemål som hon eller han ställer för sin egen sociala trygghet under olika skeden i livet. Det är viktigt att avgifter och förmåner i försäkringen motsvarar varandra så långt som möjligt, att det finns en viss självrisk i systemet och att var och en tar ett visst mått av eget ansvar för sin sociala trygghet. Detta görs möjligt genom att skatterna hålls på en rimlig nivå, så att utrymme ges för enskilda försäkringar. Vi kan inte ha socialförsäkringssystem, och det tror jag att vi alla i dag är överens om, som tillsammans med avtalsförsäkringar ger mer i ersättning om man är borta från jobbet än om man är i arbete. Det var det faktiska förhållandet under en lång tid. Vi politiker har också ett ansvar för att system inte skapas som mer eller mindre uppmanar till spekulation och fusk. Jag hörde för en tid sedan i ett morgonprogram i radion en arbetare i Piteå förklara sig väldigt missnöjd med arbetsmarknadssituationen och de svikna vallöftena om höjd nivå inom arbetslöshetsförsäkringen. En av de intervjuade arbetarna sade: "Det hade varit bättre att rösta på Moderaterna, för då hade vi åtminstone haft en egen försäkring vid sidan om den allmänna." Den personen visste alltså vad vår försäkringsidé går ut på. Nu verkar de fackliga organisationerna börja diskutera kompletterande avtalsförsäkringar för sina medlemmar. Men här finns det faktiskt skäl att rikta ett varningens ord beträffande risken för den överkompensation som vi upplevt tidigare. Jag noterar också att liknande varningar faktiskt uttalas i kompletteringspropositionen.

Om riksdagen tidigare hade lyssnat till de moderata förslagen, så hade t.ex. arbetsskadeförsäkringen inte gapat med sitt underskott om ca 20 miljarder kronor i dag. Nivåerna hade allmänt legat på en lägre nivå, med följande goda effekter på samhällsekonomin. Utan att i detalj gå in på våra olika reservationer vill jag nämna några av de förslag som vi har framfört och som vi önskar att det hade varit möjligt att åtminstone diskutera i Sjuk och arbetsskadeberedningen. Vi säger i vårt förslag att ytterligare en karensdag bör införas, liksom tidigare med ett tak om tio dagar under en ettårsperiod. Detta skulle innebära ytterligare minskade sjukskrivningar, och arbetslinjen skulle markeras ytterligare. Det skulle också medföra att vi kunde höja nivån för de långtidssjukskrivna. Vår socialpolitik innebär att vi vill ge stöd där det bäst behövs. Vi anser att den sjukpenninggrundande inkomsten bör baseras på ett medelvärde av inkomsterna under de senaste två åren. Sjuk och arbetsskadeberedningen skall visserligen diskutera ett sådant system, men vi säger - med tanke på samhällsekonomin - att förändringen bör göras och få gälla redan fr.o.m.1996. När det gäller föräldraförsäkringen anser vi att ersättningsnivån fr.o.m. den 1 juli 1995 bör vara densamma under alla tolv månaderna, inledningsvis med 80 % ersättning. Det finns ju en tidigare överenskommelse i frågan. I fråga om tandvårdsförsäkringen föreslår vi i princip fri prissättning med ett högkostnadsskydd som främst skyddar de patienter som har stora behov. Vidare vill vi premiera dem som sköter sin tandhygien med ett större högkostnadsskydd. Detta förslag vill vi ge regeringen till känna. De moderata förslagen inom sjuk och föräldraförsäkringarna skulle innebära en besparing om drygt 3,8 miljarder kronor för budgetåret 1995/96, besparingar som borde genomföras med hänsyn till samhällsekonomin. Samtliga våra besparingar i förhållande till utskottsmajoritetens förslag omfattar ca 8,8 miljarder kronor. Till sist, herr talman, några ord om rehabilitering - en av de viktigaste frågorna inom socialförsäkringarna i dag och allt framgent, som vi moderater ser det. Om vi skall undvika att allt fler människor slås ut efter långtidssjukskrivning och förtidspensioneras, måste ansträngningarna att rehabilitera människor ökas. Därför måste det jag har sett i kompletteringspropositionen, att man t.ex. skall ta bort 70 miljoner från rehabiliteringen, vara en felaktig signal. Men det skall vi ju inte debattera i dag. Westerholm i folkpartiet, Ingbritt Irhammar i centern och Rose-Marie Frebran i kristdemokraterna, gläds jag över att vi fått ett enhälligt tillkännagivande om att kvinnors rehabiliteringssituation måste uppmärksammas mer än i dag. Det är numera vetenskapligt belagt, bl.a. av sociologiska institutionen vid Umeå universitet, att kvinnor har det sämre än män i en rehabiliteringssituation. Männen erbjuds oftare omskolning, medan kvinnorna får nöja sig med arbetsträning. Fler män än kvinnor kan därför återgå i arbete, och det har visat sig att fler män har kunnat återgå i heltidsarbete, medan kvinnorna möjligtvis kan få ett deltidsarbete. Särskilt kvinnor med "tysta" sjukdomar löper risk att bli bortglömda. Jag tänker då särskilt på kvinnor med reumatiska sjukdomar; 75 % av reumatikerna är kvinnor. Vi motionärer har också pekat på att den moderna tekniken, inte minst informationstekniken, bör användas mer i rehabiliteringsarbetet. Utskottet säger nu att det är viktigt att kvinnors rehabilitering och eventuellt särskilda insatser ytterligare bör utredas, och det här ges alltså regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 även om jag också naturligtvis står bakom de ytterligare reservationer som är undertecknade av oss moderater. För övrigt yrkar jag bifall i de delar av betänkandet där vi är eniga.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10 är mycket omfattande och behandlar huvuddelen av det som vi i dagligt tal brukar benämna vårt välfärdssystem, dvs. socialförsäkringarna. Sedan regeringen i januari avlämnade sitt budgetförslag och sina förslag på det här området - vi från partierna hade också möjlighet att lägga våra alternativa motionsförslag - har det hänt mycket i vårt land som påverkar förutsättningarna för vår välfärd och vårt välfärdssystem och som också påverkar de regeringsförslag som behandlas i betänkandet. Därför saknar en del av de förslag som lades i budgetpropositionen numera aktualitet. Det har ju gjorts överenskommelser och man har kommit med förslag i kompletteringspropositionen som förändrar en del av de ursprungliga förslagen. Statens dåliga finanser och bristen på tilltro till den svenska ekonomin har utsatt oss för hårda påfrestningar under ett antal månader det här året. Vi är alla väl medvetna om att det är försyndelser som går bakåt i tiden och som vi nu får betala för på ett eller annat sätt. Välfärd som betalas med lån blir osäker. Välfärd som gör att ekonomin vacklar blir otrygg. För att nå verklig trygghet måste medborgarna kunna lita på att välfärden håller vad den lovar. Därför måste välfärden utformas så att ekonomin håller långsiktigt för det som man lovar. Konsekvensen av att statens finanser under lång tid går med underskott, blir att nuvarande generationer skjuter över sina skulder på kommande generationer. Det innebär att de som inte fått ta del av välfärden än får betala. I det perspektivet är det nödvändigt att förändra förmånerna. Om detta skall kunna ske, måste det ske på så sätt att de som är i störst behov av trygghet i vårt samhälle skyddas. Den svåra kombinationen att samtidigt minska förmåner och värna om dem med störst behov kan enligt vår uppfattning uppnås genom olika former av grundtrygghetssystem eller konstruktioner som ger den effekten. Från Centerpartiets sida har vi under lång tid pläderat för behovet av breda lösningar när det gäller att sanera statens ekonomi och att därigenom skapa möjligheter att behålla välfärden även för kommande generationer. Det är också mot den bakgrunden som vi har ställt upp på en samverkan om förslagen i kompletteringspropositionen. Den innehåller ett antal förslag som påverkar förmånssystemet inom socialförsäkringarna. Vi som har samverkat om detta har naturligtvis från båda partiers sida fått ta och ge i detta arbete för att uppnå stabilitet. Utan tvekan måste stabilitet skapas för att vi skall kunna få en välfärd som medborgarna kan lita på - en välfärd som då inte äts upp av en alltmer tärande statsskuldsbörda. Vi kan i dag också konstatera att vi efter denna uppgörelse har kunnat se att det har skett en försiktig stabilisering av den svenska ekonomin, vilket ju utan tvekan har betydelse för våra möjligheter att klara våra långsiktiga åtaganden mot olika grupper i samhället. En av de frågor som vi har haft anledning att titta på inför arbetet med kompletteringspropositionen är frågan om en ohälsoförsäkring. Frågan behandlas inte fullt ut, men man hänvisar i betänkandet till direktiven till Sjuk och arbetsskadeberedningen, som skall konstruera denna försäkring. Jag vill gärna säga till ministern att vi från Centerns sida är nöjda med den öppenhet som har visats vid diskussionerna om en utformning av en ny ohälsoförsäkring.

Vi har ju från vår sida länge pläderat för en mer samlad försäkringsform som vi i vårt förslag har döpt till arbetslivsförsäkring. Nu hoppas jag att öppenheten och samverkan för att bredda detta arbete, som har varit, också kommer att gälla för arbetet i kommittén. Annars riskerar man att tappa bort det väsentliga, nämligen att finna och lägga fram förslag som innebär en bred enighet kring ett nytt system som blir tidsmässigt hållbart, vilket inte är minst viktigt i sammanhanget. När vi från Centerns sida har presenterat vårt förslag till arbetslivsförsäkring har vi förordat en kraftig renodling av de sociala trygghetssystemen och att dagens lappverk av olika system ersätts med i huvudsak tre system, varav arbetslivsförsäkring vid sjukdom, arbetslöshet och funktionshinder skulle vara ett. Familjestöd, i vår tappning, i form av ett barnkonto skulle vara det andra. Det tredje skulle vara pensionssystemet. Vi har sagt att det system som skulle gälla vid sjukdom, arbetslöshet och handikapp skulle ersätta fler av de nuvarande systemen, som i stället skulle föras samman till ett enhetligt system, vilket skulle vara obligatoriskt och omfattande i stort sett alla medborgare i landet. Jag tycker att vi på denna punkt har fått ytterligare stöd för vår uppfattning, inte minst genom det arbete som Riksdagens revisorer har ägnat sig åt under det senaste året. I sin rapport pekar de på behovet av en bättre samordning och en tryggare försäkring, som också skall vara mer överblickbar för individen - lättare att känna till, förstå och tillämpa. Vi tycker att vi på denna punkt har fått ett starkt stöd för den linje som vi har drivit under en tid. Kravet för att ingå i den av oss föreslagna försäkringen är att man skall stå till arbetsmarknadens förfogande och att man i olika lägen skall vara beredd att ställa upp på insatser när det gäller rehabilitering och liknande. Vårt förslag till försäkring ersätter och samordnar nuvarande ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och förtidspensionering. Det ersätter också lönegarantin. Vi anser att det härigenom blir en avsevärd förenkling jämfört med dagens system med de skiftande ersättningsnivåerna. Vissa delar uppnås redan i och med det förslag som finns i kompletteringspropositionen, vilket innebär en bättre samordning av ersättningsnivåerna. Det minskar möjligheterna att surfa mellan systemen, och det ökar också överblickbarheten för individen. Vi har pekat på att vi ser detta som två delar: Den ena delen innehåller en grundpenning, och den andra delen är inkomstrelaterad, dock icke på lika hög nivå som med dagens system. Skälet till att vi har valt att tala i dessa termer är att vi i vårt interna arbete har konstaterat att det finns en stor grupp som i dag faller mellan eller utanför försäkringarna. Därför är det litet märkligt att vi ibland har kritiserats för att vårt förslag skulle vara ett socialbidragssystem. Det är just detta vi försöker att komma bort ifrån genom att skapa en sammanhållen försäkring som omfattar alla och även genom att lyfta grupper, som i dag blir hänvisade till kommunernas system, tillbaka till försäkringssystemet. Detta är en av de grundläggande principerna för vårt förslag. Genom de direktiv som regeringen har gett till Sjuk och arbetsskadeberedningen finns det nu möjligheter att fortsätta arbeta i den riktning som vi har pekat ut i vårt förslag. Vi har i utskottsarbetet också varit beredda att gå längre när det gäller besparingar och möjligheten att bryta utgiftsautomatiken i statsbudgeten. Vi har i en reservation pekat på att vi ytterligare skulle vilja begränsa uppräkningen när det gäller basbeloppet och frysa nivån till en procents uppräkning under de närmaste tre åren. Det innebär ett något mer långtgående åtagande än det som riksdagen redan har beslutat om. Dessutom tycker vi att vår modell är enklare och mer lättbegriplig än den som riksdagen tog ställning till förra hösten. Bakgrunden till detta är att vi anser att det är oerhört viktigt att kunna bryta utgiftsautomatiken för att därigenom klara det långsiktiga målet att ge en trygg välfärd. På en punkt har vi dock varit beredda att spendera litet mer pengar. Vi har också i en reservation, herr talman, pekat på gruppen förtidspensionärer med försörjningsansvar. Det finns ju en liten grupp av förtidspensionärer som har ett eller flera barn. Det är bara att konstatera att de samverkande förslagen som ingår i de olika förslagsdelarna, såväl i budgetpropositionen som i kompletteringspropositionen, för denna grupp sammantaget får väldigt kraftiga effekter, eftersom neddragningarna sker i flera olika system, alltifrån barnbidrag till pensionssystemet. Vi menar att en grupp förmodligen kommer att hamna rejält i kläm. Vi har i vårt förslag reserverat en summa pengar för att titta på möjligheten att återföra litet till denna grupp i form av ett särskilt barntillägg. Det finns anledning att vara observant när det gäller denna grupp, för jag tror att de under nästa år kommer att få det väldigt kärvt och att många av dem kommer att hamna i socialbidragssystemet. Det tycker jag att vi bör försöka undvika genom att stötta just denna grupp. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att yrka bifall till en av våra reservationer, reservation

Herr talman! Vi har under början av 90-talet haft en lång debatt i vårt land om socialförsäkringarna. I en av debatterna, som ägde rum för ett år sedan i Visby i samband med Försäkringskasseförbundets stämma, hade jag som då ansvarigt statsråd för dessa frågor nöjet att diskutera dem med bl.a. Socialdemokraternas dåvarande talesman för sociala frågor, numera talmannen Birgitta Dahl, Gullan Lindblad m.fl. Vi hade en intensiv och levande debatt. Jag avslutade den för egen del med att säga att jag tyckte att det även av den debatten hade framgått att det parti i Sverige som mest engagerade sig för försvaret av socialförsäkringarna var Folkpartiet liberalerna. Jag kände, när jag sade det, att det var sant. Men det är klart att det var litet grand på gränsen i så måtto att framför allt Socialdemokraterna länge har haft en med Folkpartiet liberalerna likartad uppfattning i dessa frågor. Tyvärr måste jag nu denna vår och i denna debatt konstatera att jag hade mer rätt än vad trodde. Genom de ställningstaganden som socialdemokraterna i regeringsställning har gjort har det visat sig att vi från vårt parti får föra kampen för vettiga och bra socialförsäkringar även mot socialdemokraterna. Debatten i dag handlar om socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10. Det som är ovanligt med det är inte numret, utan att det finns två betänkanden, det ena med ett vitt omslag och det andra med ett blått. Och det är inte bara omslagen som är olika, även innehållet skiljer sig åt. Betänkandet med vitt omslag är från den 23 mars och betänkandet med blått omslag är från den 4 maj. Jag utgår ifrån att det är den blå modellen som gäller för regeringens socialförsäkringspolitik. När vi i Folkpartiet liberalerna har försvarat välfärdsstaten som en del av det sociala ansvar som är ett viktigt inslag i liberalismens uppgift, innebär det att vi har försvarat de två ben som välfärdsstaten vilar på. Det ena handlar om att det skall finnas en bra utbildning, vård och omsorg tillgänglig för alla människor i vårt land. Det andra gäller inkomstförsäkringarna som vi har att diskutera i dag under denna programpunkt. Den debatt som har förts har till stor del handlat om huruvida man skall ha obligatoriska försäkringar eller inte. Vi tycker att det finns mycket starka skäl för att de skall vara obligatoriska. Det har att göra med att man skall utjämna kostnaderna för riskerna mellan olika människor, mellan de som är sjuka ofta och de som nästan aldrig är sjuka samt mellan de som ofta är arbetslösa och de som nästan aldrig är det. Det gäller också de som har förmånen att leva länge och behöver försörjning på gamla dar. Det finns andra argument för obligatoriska försäkringar. Vid en jämförelse mellan olika länder förefaller det som att i de länder där man har hyggliga socialförsäkringar, som omfattar större delen av eller nästan hela befolkningen, verkar förhållandena för de allra fattigaste vara de bästa. Detta kan uppfattas som något av en paradox, framför allt av dem som säger sig vilja rikta besparingar åt ett visst håll. Som jag sade i inledningen får nu debatten om socialförsäkringar föras inte bara mot nyliberaler, vänsterpartister, centerpartister som vill ha grundtrygghet i stället för inkomsttrygghet, miljöpartister och kds:are som vill ha brutna tak utan även mot socialdemokratin. Socialdemokratin har på den här punkten - som på många andra punkter, tyvärr - två olika uppsättningar av politik. En politik för den tid då man befinner sig i opposition och en annan politik för den tid då man befinner sig i regeringsställning. Det finns helt enkelt två helt olika handböcker för socialdemokraterna om hur de skall bedriva politik. Man tar fram den som passar beroende på hur förhållandet till regeringsmakten är. I oppositionsställning kritiserade man nästan alla besparingsförslag som lades fram av den dåvarande regeringen för att den skulle försöka få någon ordning på ekonomin och finanserna. Man gick emot delpensionsförslaget två gånger och lyckades tillsammans med Ny demokrati fälla det förslaget. Man var emot införandet av karensdagar och förändringar av nivåerna i sjukförsäkringen. Man var emot reformeringen av arbetsskadeförsäkringen och reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen, som gick ut på en sänkning till - och är fortfarande - också emot pensionsåldershöjningen. Jag sade att man var emot nästan alltihopa. Men det finns ett stort och viktigt undantag, och det är krisuppgörelsen hösten 1992. Den dåvarande regeringen och den dåvarande socialdemokratiska oppositionen kunde då göra upp om ett omfattande program för att klara rikets finanser. Det var bra. Men det var egentligen det enda tillfället som man var överens. Nu när man har kommit i regeringsställning bedriver man en annan politik, en politik som får en hel del kritik. Det rör sig även om intern kritik som syns i dem för oss alla tillgängliga massmedierna. Statsråden är nu ute och försvarar sig. I gårdagens kvällstidningar var det två av socialförsäkringsministerns kolleger som försökte försvara kombinationen av sänkt matmoms och kraftiga försämringar i socialförsäkringarna. I samband med socialdemokraternas förra partikongress gjorde man en stor affär av de omfattande försämringar som man ansåg hade genomförts i arbetslöshetsförsäkringen i och med att den borgerliga regeringen hade sänkt ersättningsnivåerna från 90 % till 80 %. Man fattade beslut om att när ekonomin tillät det skulle man återinföra den gamla 90 procentsnivån. Därmed skulle man villfara önskemålen från bl.a. de tusentals människor som man hade bussat till Riksdagshuset i Stockholm för att de kraftfullt skulle protestera mot sänkningen från 90 % till 80 %. Socialförsäkringsministern och hennes kolleger kan förstås säga att ekonomin nu är så dålig att vi inte kan gå från 80 % till 90 %, utan vi tvingas nu gå från Jag skall inte föra någon debatt om detta, utan jag skall i stället ta upp en annan fråga. I en socialdemokratisk rapport sägs det att vi är på rätt väg. Finansministern har i ett uttalande sagt att vi måste sänka nivåerna i socialförsäkringarna till 75 % för att de skall kunna fungera i nästa lågkonjunktur. Borta är argumentationen om att man egentligen vill ha 90 % men att man just nu inte klarar av det, eftersom ekonomin i landet är så dålig. Man har den uppfattningen att i den naturliga utveckling som sker i varje land där det förekommer hög och lågkonjunkturer är det önskvärt med en nivå på 75 %. Det är ju - som Gullan Lindblad var inne på i sitt anförande - en position som ligger mycket nära den som Moderata samlingspartiet länge har intagit och länge fått skäll av socialdemokraterna för. Den interna kritiken rör också de fördelningspolitiska bedömningarna som regeringen tycks ha gjort och numera tillsammans med centerpartiet står för här i riksdagen.

Genom dessa fem åtgärder lyckas man nästan spara ihop till kostnaden för sänkningen av matmomsen. Dessa fem åtgärder ger tillsammans bortemot de 8,5 miljarder som matmomssänkningen innebär. Herr talman! Vi har avgett några reservationer och särskilda yttranden till betänkandet. För att undvika alltför många omröstningar i dag yrkar jag bifall till bara en av reservationerna, nämligen till vår huvudreservation, reservation nr 2. Innan jag lämnar talarstolen vill jag ställa två frågor till Anna Hedborg som glädjande nog är här och som finns uppsatt litet längre ner på talarlistan. Jag hoppas därför att hon har möjlighet att svara på mina frågor. Den första frågan är: Är det Anna Hedborgs och regeringens uppfattning att socialförsäkringarna i vårt land permanent bör ligga på nivån 75 %, eller tar hon avstånd från Göran Persson och den socialdemokratiska rapporten på den punkten? Den andra frågan är: Vari ligger det fördelningspolitiskt positiva i de här av mig uppräknade fem försämringarna kombinerat med den sänkta matmomsen?

Herr talman! Över denna debatt vilar skuggan av kompletteringspropositonen som är ett resultat av en överenskommelse mellan Centern och Socialdemokraterna. Kompletteringspropositionen har också lagt sin mörka skugga över socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10, som handlar om inriktningen för och anslagen till socialförsäkringen. Det innebär att vi i dag kommer att besluta om saker som redan är gamla och förändrade innan de är beslutade. Kompletteringspropositionens skugga har också hamnat över det historiska skeendet i utskottsbetänkandet. Den 23 mars 1995 justerade utskottet ett förslag till betänkande som beträffande inriktningen på förändringarna i bl.a. sjukförsäkringen innebar att Sjukoch arbetsskadeberedningen skulle få i uppdrag att utreda och lägga fram förslag om en ohälsoförsäkring där kompensationsnivåer och karenstider inte var låsta. Utskottsmajoriteten hade presskonferens efteråt. Någon vecka därefter upphävde utskottet sin justering när regeringen tillsammans med Centerpartiet aviserade nya förslag i just kompletteringspropositionen. Helt plötsligt hade utskottets majoritet ändrat ståndpunkt i frågan, därför att utskottets majoritet hade ändrat sammansättning, därför att en uppgörelse hade gjorts på en annan nivå, i ett annat rum. I SfU:s betänkande nr 10 finns inte någon förklaring till varför utskottet ändrat ståndpunkt. Ett led i det politiska skeendet har utelämnats. Trots min korta erfarenhet i kammaren har jag förstått att ett vanligt sätt att osynliggöra sakfrågor är att kalla dem för utslag av bitterhet. Jag vill därför redan nu förklara att det inte handlar om bitterhet. De olika partierna gör upp med vem eller vilka de vill, men det politiska skeendet måste förklaras för att medborgarna skall förstå och ha förtroende för de politiska processerna. procentig ersättningsnivå över tiden och i socialförsäkringens olika delar. Dock hyser man uppenbarligen den uppfattningen att denna nivå kan vara för låg, eftersom Sjuk och arbetsskadeberedningen skall ges i uppdrag att överväga den totala ersättningsnivån i form av kompletterande avtalsförsäkringar. Att gröpa ur det solidariskt finansierade systemet och lägga över ansvaret på parterna, som regeringen nu indikerar, innebär att den allmänna standardskyddsmodellen, eller den generella välfärdsmodellen, anpassas till ett system som liknar den tyska korporativa modellen, som utmärks av att olika yrkesgrupper bygger upp sina egna system för försäkringar. Den som saknar anställning eller kollektivavtal ställs utan sociala rättigheter. Vänsterpartiet är i huvudsak för en enhetlig socialförsäkring där det inte går att glida mellan de olika försäkringssystemen, som t.ex. mellan sjuk och föräldraförsäkringen genom karensdagens införande. Vi anser att det är bra att rensa i systemen för att därigenom åter få en förankring i folkdjupet för den generella välfärden. Men då måste också de solidariskt finansierade och generella socialförsäkringarna försvaras. Det verkar som om regeringen tror att det går att behålla den svenska modellen även inom det som är snarlikt det tyska systemet. Men då har man glömt bort de krav på anpassningen av de sociala systemen och socialförsäkringarna som fler och fler forskare inom EU menar måste ske, om en ekonomisk och en monetär union skall fungera inom ett gränslöst EU. Med andra ord påverkar harmoniseringen till EU vårt välfärdssystem, vilket i alla högsta grad påverkar kvinnorna. Göran Persson hävdar att de nedskärningar han nu gör i socialförsäkringarna görs för att möta nästa lågkonjunktur. Vänsterpartiet hävdar att han gör detta för att anpassa Sveriges ekonomiska politik till EMU. Det av Centern och Socialdemokraterna föreslagna, och helt odefinierade, utgiftstaket för kommuner, stat och socialförsäkringar är ytterligare en sådan åtgärd som innebär en anpassning till EMU. Att skära i socialförsäkringssystemen som nu görs för att finansiera underskott i andra sektorer under förevändning att socialförsäkringssystemen går med förlust är både omoraliskt och ekonomiskt felaktigt. Om staten behöver låna ytterligare pengar av medborgarna för att finansiera underskottet i andra sektorer måste det sägas rakt ut, inte gömmas i fraser om att vi har levt över våra tillgångar eller att välfärden går med förlust. Om det är något som är djupt förankrat i folksjälen är det våra generella socialförsäkringar. Innan några beslut fattas i frågan om den förändrade ideologiska inriktning som överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet innebär bör den förankras hos folket. Förändringarna bör också analyseras ur ett klass och ett könsperspektiv. Och granskningen skall ske därför att de med förslitande arbetsuppgifter och de med låg lön är mer beroende av socialförsäkringarna än de med lätta och stimulerande arbetsuppgifter. Kvinnor är också mer än män beroende av våra socialförsäkringar. Kvinnor använder sig t.ex. mer än män av sjukförsäkring, föräldraförsäkring, tillfällig föräldrapeng och förtidspensionering. Nedskärningar i socialförsäkringssystemen kommer därför att drabba kvinnor hårdare än män. Av de pensionärer som kommer att drabbas mest av nedskärningarna i pensionerna är den största gruppen kvinnor. Men döm om min förvåning när vår motion där vi begär en analys ur ett klass och ett könsperspektiv avstyrktes av det parti som anser sig vara ett arbetarrörelse och kvinnoparti. Herr talman! Det står utom allt tvivel att kärnan och ideologin bakom socialförsäkrings och transfereringssystemen måste försvaras och bevaras. System som har varit i bruk en längre tid behöver dock ses över. Sedan 1990 har socialförsäkringen och övriga bidragssystem ändrats på mer än 200 ställen. Det är därför av nödvändighet att utveckla ett enhetligt, lätt och lättförståeligt system, ett system som inte går att utnyttja, utan som används för det som det är till för - att garantera människor inkomsttrygghet vid olika tillfällen och i olika skeden av livet. Ett nytt socialförsäkringssystem skall vara omfördelande mellan klasser, mellan kön och mellan olika åldrar. Förutsättningarna för Vänsterpartiets socialförsäkringssystem är att det är en generell försäkring som omfattar dels ett grundskydd, t.ex. folkpension och garantibelopp vid sjukdom, dels ett inkomstbortfallskydd. Avgifterna skall betalas solidariskt via sociala avgifter och skatter på hela lönesumman. Föräldraförsäkringen har varit oöverträffad när det gäller att underlätta för kvinnor att kombinera förvärvsarbete och barn, vilket också har varit bra för barnen. Vänsterpartiet anser att en utbyggd föräldraförsäkring måste prioriteras inom familjepolitiken så fort resurserna tillåter. Vänsterpartiet anser också att mannen skall ha rätt till föräldraledighet och att denna inte skall kunna överlåtas till mamman. Vi föreslår därför att de kvoterade månaderna successivt byggs ut. Vi begär ingen utökning i dag av vare sig föräldraförsäkringen eller de kvoterade månaderna, utan vi säger: så fort resurserna tillåter. Det kostar inget, men det är en viljeyttring som jag trodde Socialdemokraterna delade med oss. Men vem vet - samvaron med Centerpartiet kanske leder till att vi får vårdnadsbidraget åter. Herr talman! Läkemedelskostnaderna för den enskilde har rakat i höjden under den senaste 10 årsperioden. Som de flesta av regeringens förslag slår även detta hårdast mot dem som har minst pengar. Resultatet kan bli att de som är i behov av läkemedel av ekonomiska skäl drar sig för att köpa medicin eller gå till läkare, vilket i sin tur kan försvåra sjukdomstillstånd och medföra rehabiliteringsbehov. De s.k. egenavgifterna har under perioden ökat med 67 %. En grupp som drabbas särskilt hårt av regeringens förslag är de kroniskt sjuka. Vänsterpartiet anser att det, inte minst av rättviseskäl, måste finnas fria läkemedel för dessa grupper. Listan över kostnadsfria läkemedel bör också uppdateras, eftersom där ingår diagnosgrupper som inte är representerade. Det sitter visserligen en utredning, HSU 2000, som skall se över frågorna, men utskottsmajoriteten förordar prisnedsatta i stället för kostnadsfria läkemedel för dessa grupper, något som Vänsterpartiet inte kan gå med på. Så över till frågan om pensionärerna. Jag vill åter betona att pensionärerna inte är en enhetlig grupp. Där finns låginkomstpensionärer och höginkomstpensionärer, där finns unga och äldre pensionärer, rika och fattiga. Pensionärerna speglar samhällets sammansättning. Vänsterpartiet vill förbättra för låginkomstpensionärerna genom att förstärka bostadstillägget för dessa pensionärer. Regeringen ville slopa den förhöjda avkastningen på 10 % av förmögenhetsvärdet. Det ville inte Vänsterpartiet. Regeringen ville trappa av det särskilda grundavdraget för pensionärer mot kapitalinkomster. Det ville också Vänsterpartiet. Men det visade sig att en kombination av dessa båda åtgärder ledde till att pensionärer med låg pension hade fått lägre bostadstillägg i dag, medan pensionärer med stora förmögenheten hade fått bostadstillägg. Ärendet lämnades därför över till skatteutskottet för behandling som återkom med en lösning: det allmänna grundavdraget sänktes i stället med 1 % som ett resultat av en uppgörelse med Centerpartiet. Genom att ärendet överlämnades till skatteutskottet försvann det som Vänsterpartiet ville, nämligen att förstärka bostadstillägget för de sämst ställda pensionärerna. Regeringen föreslår också att folkpensionsdelen av förtidspensionen skall sänkas med 6 % och pensionstillskottet för samma grupp öka med samma procent. Det innebär att de förtidspensionärer som endast har folkpension och pensionstillskott inte drabbas, medan de med låg ATP drabbas mycket hårt. Vänsterpartiet vill därför höja bostadstillägget för denna grupp. Vi har i vår budget avsatt 120 miljoner för det ändamålet. Antalet nybeviljade förtidspensioner minskar för första gången på länge, och det är glädjande. Vad som också är glädjande är att förtidspensionärerna lever allt längre. Men utskottsmajoriteten är oroad över detta faktum, eftersom det innebär att vi får allt fler förtidspensionärer. Därför vill man avskaffa de s.k. äldrereglerna i förtidspensionen och gå enbart på medicinska grunder. Vänsterpartiet delar uppfattningen att förtidspension skall grundas på medicinska orsaker. Men vi får problem när vi skall definiera vad som är medicinska orsaker. Frågan om avskaffandet av äldrereglerna bör därför, tycker vi, hänskjutas till Sjuk och arbetsskadeberedningen, som har att bereda ett nytt regelsystem för förtidspensioneringen. Varför kan vi inte vänta till dess Sjuk och arbetsskadeberedningen är klar med sitt arbete? Varför skall vi i riksdagen fortsätta att begränsa den gruppens arbete? Herr talman! I sinom tid kommer vi att få ett nytt pensionssystem. Jag satte i den s.k. pensionsarbetsgruppen. Gång efter annan krävde jag att förslaget skulle granskas ur ett könsperspektiv. Gång efter annan krävde jag att förslaget skull skickas gå på en lång remissomgång. Ingetdera skedde. Remissomgången bestod av en kort remissrunda på mindre än två månader där informationsmaterialet tog slut ute på försäkringskassorna. Förslaget granskades ur ett ekonomiskt jämställdhetsperspektiv, dvs. att det studerades om kvinnor får lika mycket som män med de olika åtgärderna. Jag hävdar att det är en mycket begränsad granskning. Om majoriteten hade beslutat att kvinnor skulle få ATP-poäng upp till sju och ett halvt basbelopp för att stanna hemma och vårda barn, skulle den utförda granskningen ha visat att förslaget är jämställt. Men jämställdhet är ett vidare begrepp. Vad innebär t.ex. delad pensionsrätt för kvinnors rätt att själva tjäna ihop till sin pension? Vad innebär livsinkomstprincipen för kvinnors förvärvsarbete? Vad innebär de fyra barnåren för kvinnors möjlighet att komma tillbaka till förvärvslivet? Vad innebär den ringa pensionsrätten för studier för kvinnors studier? Min och Vänsterpartiets uppfattning är att den granskning som gjorts är otillräcklig och att en ny måste göras, allra helst som genomförandegruppen nu kommer med ett nytt förslag. Jag har begärt att förslaget till nytt pensionssystem skall granskas ur ett klassoch könsperspektiv. Men liksom min motion om att socialförsäkringarna skall granskas ur ett klass och könsperspektiv avstyrkte Socialdemokraterna även detta. Det kan bero på att Socialdemokraternas jämställdhetspolitik enbart sträcker sig till fler kvinnliga landshövdingar och att underlätta för kvinnor att få låna pengar i bank för att starta eget. I budgetpropositionen finns ett diagram som visar precis hur nedskärningarna slår. De som är beroende av socialförsäkringarna och bidragssystemen får betala i princip lika mycket som höginkomsttagarna. De som klarar sig bäst är de som ligger mitt emellan. Det är dem som Socialdemokraterna skyddar. Det är därför som Socialdemokraterna under skydd av det krismedvetande som massmedierna hjälpt till att skapa hävdar att de gör det för de lågavlönade eller arbetslösa kvinnornas skull. Det är därför som regeringen övergivit den generella välfärdens politik och ändrat inriktningen på socialförsäkringarna. Sist men inte minst: Jag sade tidigare att ett vanligt sätt att osynliggöra är att säga att all opposition är bitterhet. Ett annat är att säga att förslagen är underfinansierade. Vänsterpartiet har finansierat alla sina förslag. Vi har gjort det genom att skära i försvaret och vägbyggandet, och vi höjer skatterna för dem som har mycket. För vi tycker att det är det som är en vettig fördelningspolitik. För pengarna till t.ex. JAS skulle vi kunna bedriva en politik som värnar den generella välfrädsstaten, som värnar kvinnors rätt att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn, som värnar dem som är i störst behov av våra socialförsäkringar. Det är det som kallas för solidaritet. I budgetpropositionen skriver finansministern "av var och en efter förmåga". Så långt är Vänsterpartiet med. Men han och Socialdemokraterna tycks ha glömt resten: "åt var och en efter behov". Av var och en efter förmåga - åt var och en efter behov; det är så fördelningspolitiken skall se ut. Herr talman! Jag och Vänsterpartiet står självklart bakom alla våra reservationer och särskilda yttranden. Men som vanligt har vi tidsbrist, och jag yrkar därför bifall till endast reservation 3.

Herr talman! När man talar om att man sitter i socialförsäkringsutskottet kan människor tro att man endast har siffror och matematiska uträkningar att syssla med. Men vi som sitter där har hela tiden de människor som det gäller framför oss. Det betyder egentligen hela svenska folket. Vi behandlar allt från havandeskapspenning innan det lilla barnet föds fram till närståendepenning i livets slutskede. Däremellan finns barn och studiebidrag, sjukpenning, föräldraförsäkring och pensioner i olika former. I dag skall vi huvudsakligen behandla sjuk och föräldraförsäkringen och också frågor om sjukdomsbegrepp och rehabilitering m.fl. Jag håller med Centerpartiets Rune Backlund om att det är nästan hela vårt välfärdssystem som behandlas. Vi kommer att fatta beslut i dessa frågor, men flertalet frågor kommer upp ännu en gång då kompletteringspropositionen skall behandlas. Vi kommer inte att ta ställning till alla nedskärningar som föreslås inom socialförsäkrings och bidragssystem, men jag skall försöka göra en översikt över de viktigaste, även om en del av dem hör hemma i andra utskott som socialutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Dessutom har antalet månader man får studiebidrag minskats. Flerbarnstilläggen fasas ut. Det låter så vackert, men det betyder egentligen att det för de barn som föds efter den 1 januari nästa år inte finns något flerbarnstilläg alls. Det är möjligt att det fanns utrymme för små sänkningar, men det här kommer att betyda mycket, särskilt när man vet att fyra och fembarnsfamiljer till stor del lever under existensminimum. Några har socialbidrag, men alla söker inte socialbidrag fastän de skulle kunna få det. Barntilläggen i svux och svuxa tar vi bort. Resetilläg för elever i statens skolor för vuxna tas bort. Det rör sig endast om 6 miljoner - det är felräkningspengar i statsbudgeten. CSN-kortet för studerande tas bort. Hyresbidraget tas bort för ensamstående över 29 år, och hyresbidraget till pensionärer sänks de facto sedan staten tar över. Basbeloppet med flera nivåer för pensionärer innebär nedskärningar. Sedan kommer vi till höjda avgifter. Högkostnadsskyddet höjs för andra gången - i höstas var gränsen 1 600-1 700 kr, och nu blir det 1 700-1 800 kr om året. När det gäller mediciner planerar man ytterligare en höjning innan den förra har trätt i kraft. Man skall få betala ända upp till 160 kr för första medicinen och därefter 60 kr. Detta kommer i kompletteringspropositionen. Självrisken inom tandvården höjs från 500 Sedan har vi de stora sänkningarna. Undantaget barnbidraget är de jättestora. Ersättningen blir 75 % av lönen i föräldraförsäkringen utom 30 dagar för varje förälder, dvs. att männen alltså skall få en högre procentandel. Jag kan inte förstå detta. De har dessutom ofta högre lön, och så gör man på detta sätt. Jag tycker att det skulle vara en förmån att få vara hemma och sköta sina barn om man kan ta emot samma pengar som de flesta kvinnor gör. Andra stora sänkningar gäller 75 % av lönen i arbetslöshetsförsäkringen, Men det finns pengar. Det finns pengar i Sverige. I försvarsdebatten som vi hade i förra veckan handlade det om 55,8 miljarder kronor. En planerad utbyggnad av vägar skall kosta 113 miljarder kronor under en tioårsperiod. Dessutom har det ju varit en felräkning på uppåt 90 % på ökningen av kostnaderna för de stora vägprojekten de senaste decennierna, så det betyder egentligen 210 miljarder kronor. Detta motsvarar 13 000-24 000 kr per svensk. Det finns alltså pengar. Vi har också en bolagskatt som är lägre än den lägsta inom EU. Vi har 28 % och inom EU är den lägsta 30 %. Det finns alltså pengar. Det finns pengar på de områden där pojkarna spelar, men det finns inte pengar där kvinnorna har sina arbeten och till kvinnornas behov. Det tycker jag man ser helt tydligt. Det kostar oerhört mycket att skapa nya jobb, men vi har jobben inom vården, och där kostar det inte så mycket pengar att låta människorna arbeta. Miljöpartiets egna förslag ger lika stora besparingar som Socialdemokraternas. Vi har t.o.m. sparat ytterligare miljarder. Vi har en solidarisk fördelning av barnbidraget, där man höjer det och sedan beskattar det. Det är egentligen både generellt och behovsprövat. Vi har också 80 % i ersättning upp till en lön på 12 000 kr i månaden på alla andra försäkringar, där ersättningen nu är sänkt till 75 %. Det betyder att man tjänar på det upp till 13 900 kr, sedan förlorar man. Men då har vi skyddat de svaga. Det är alltså en bra fördelningsprofil. Nu gör man så att när man sänker till 75 % tar man ifrån dem som inte har några marginaler alls, och de börjar bli många, alldeles för många. Jag kommer nu in på rehabiliteringen av arbetsskadade. Bakgrund till den motionen är att situationen för de arbetsskadade har förvärrats. Arbetsgivarna har av olika anledningar inte tagit det ansvar som var tanken med 1991 års beslut. Det innebar bl.a. att arbetsgivarnas ökade ansvar för rehabilitering skulle innebära en snabb återgång till arbetet och därmed minska behovet av sjukersättning. Riksrevisionsverket har också konstaterat att försäkringskassan inte klarar sin roll, och att ansvarsfördelningen mellan försäkringskassa och arbetsgivare är oklar. Detta är den verklighet som möter de människor som nu också står inför att få sin ersättning försämrad. Vi i Miljöpartiet föreslår i vår motion bl.a. att arbetsgivaransvaret skärps och att försäkringskassans roll tydliggörs. Det står en bra skrivning i utskottsbetänkandet, men vi vill ändå betona detta. Att som utskottet avstyrka motionen med hänvisning till att Sjuk och arbetsskadeberedningen inte slutfört sitt arbete, anser jag vara att inte ta problemen på allvar. Hela tiden annars hänvisar man till pågående utredningar. Utslagningen från arbetsmarknaden är i detta läge obönhörlig, och Sveriges riksdag för en politik som stärker utsorteringen av de svaga, de lågutbildade och dem som blivit offer för en ibland undermålig arbetsmiljö. Genom att reservera oss till förmån för vår motion tillkännager vi regeringen än en gång vikten av dessa frågor. Jag yrkar alltså inte bifall till reservationen men markerar ändå att vi har gjort den. Vi betonar därmed att beredningens arbete måste möjliggöra en snabb och konkret åtgärd mot de problem som borde vara uppenbara. När det gäller sjukdomsbegreppet har utskottet valt att avstyrka Miljöpartiets yrkande om att inte snäva in det sjukdomsbegrepp som skall ligga till grund för försäkringskassans prövning av rätt till sjukpenning eller förtidspension. I propositionen föreslås att försäkringskassan skall bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala eller liknande förhållanden. Miljöpartiet befarar att detta är ett alltför snävt sjukdomsbegrepp, som kommer att diskriminera människor vars sjukdom helt eller delvis har sin grund i existentiella orsaker. Detta avfärdas av utskottet, som menar att gällande praxis även fortsättningsvis kommer att ge rätt till ersättning vid sjukdomstillstånd av sådan art. Jag fick häromdagen i min hand en bok av en läkare och forskare som heter Olle Hellström. Boken heter Vad sjukdom vill säga, och den handlar om vad sjukdom kan säga om människan. Jag är säker på att det han beskriver stämmer, att man ofta blir sjuk av yttre orsaker och inte alltid av medicinska orsaker. De människor som nu slås ut på olika håll råkar ut för just detta att de blir sjuka på grund av att de mår så illa. Jag vill återgå till det cirkelresonemang som förs i propositionen och som jag upplever att utskottet inte har analyserat, i alla fall inte så som vår avsikt var. Regeringen instämmer i att den förra regeringen avfärdade Rehabiliteringsutredningens förslag att sjukdomsbegreppet borde utvidgas, för att förutom sjukdom också gälla annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, dvs. en kodifiering av praxis. Regeringen hävdar sedan att det är angeläget att motverka att ersättning från sjukförsäkringen utges för sociala och generella livsproblem utan att motsvarande utvidgning av det försäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet har skett genom domstolspraxis eller lagändring. Samtidigt hänvisar man till just praxis, när man nu avstår från att försäkringsrättsligt utvidga innebörden. De förarbeten i arbetsförsäkringslagen som man hänvisar till gjordes på 40-talet. Det är knappast kontroversiellt att hävda att mycket har skett i vår syn på sjukdom, framför allt på sambandet mellan psyke och soma, själ och kropp, sedan dess. Detta bör självfallet avspeglas i lagstiftningen och inte överlåtas till domstolspraxis. Den 1 juli 1994 utökades möjligheten att vårda sjuk nära anhörig till 60 dagar, s.k. närståendepenning. För en ytterligare höjning av livets kvalitet skulle det vara bra att utöka närståendepenningen. Det skulle vara befogat, som det sägs i en motion av Folkpartiet. Dessutom skulle det i de fall där den sjuke och de anhöriga så önskar bli en besparing. Om denna vård kunde utökas skulle landstingen spara mycket mer än staten skulle få ge ut på närståendepenningen. De ofta vattentäta skotten mellan olika penningpåsar ger fördyrande effekter. Vi i Miljöpartiet är ännu inte beredda att stödja Folkpartiets reservation 12, som gäller mom. 12, men vi kommer att fördjupa oss i frågan. När det gäller de fria läkemedlen anser Miljöpartiet att en uppdatering av den gamla listan på fria läkemedel bör ses över och uppdateras. En möjlighet vore att ha en lista på sjukdomar som skulle få kostnadsfria mediciner och inte bindas till särskilda preparat. De mediciner som används skall naturligtvis ha samma krav som i dag finns i övriga receptförskrivningar, dvs. att generiska mediciner används och att ersättningen från den allmänna försäkringen vid inköp av läkemedel baseras på det billigaste alternativet i de fall flera likvärdiga alternativ finns i form av ett eller flera generiska läkemedel, dvs. där patentet har gått ut och de sätts ned. När det gäller pensionärernas levnadsförhållanden - särskilt de med låg pension - är den analys som aviseras i betänkandet brådskande och viktig, och den bör skyndsamt initieras. De åtgärder som krävs specifikt för de sämst ställda bör också verkställas. Jag är mycket positiv till den analys som skall göras där. Jag är också övertygad om att åtgärder kommer att krävas, med alla höjningar som beslutats och anmälts inom bl.a. medicin och tandvård och de bidrag som sänkts. När det gäller förtidspensionärer har Miljöpartiet satsat 500 miljoner, som skall delas ut på samma sätt, efter det brutna takets princip, som vi har talat om många gånger här. Ändringar i pensionssystemet borde inte genomföras förrän genomförandegruppen är klar, anser Miljöpartiet. När reglerna för förtidspensioneringen beslutades stod i stort sett alla partier som då satt i riksdagen bakom dem, och man borde därför vänta innan man gör så radikala nedskärningar. Förtidspensionärer är väldigt ofta aktiva och lever i familjebildningar och mitt i samhället, och förutom alla andra nedskärningar drabbas de dessutom av denna. Vi har därför föreslagit 500 miljoner. Att höja pensionsåldern till 66 eller 67 år innebär en låtsasbesparing, medan den flexibla pension som regeringen presenterar i betänkandet ger en bra valfrihet. Man kan visserligen få betala om man tar pension tidigare, men man har en valfrihet. Jag talar då naturligtvis inte om sjukpensionen. Däremot bör man söka höja den reella pensionsåldern, som kds har talat om. Vidare gäller det avskaffandet av äldreregler. När så oerhört många unga och medelålders går utan arbete borde rehabiliteringen i första hand satsas på dem som det gäller, och det är naturligtvis de som skall återvända till arbetslivet. Rehabilitering inom sjukvården och äldrevården skall naturligtvis fortsätta, för att höja livskvaliteten och spara pengar, genom att de sjuka kan rehabiliteras till mera egenvård och klara sig med mindre hjälp av sjukvård och hemtjänst. I stället för att ytterligare rehabiliteringsåtgärder satsas på äldre över 60 år bör de satsas på de unga och medelålders, för att få dem i arbete. Naturligtvis anser också Miljöpartiet att man skall ta vara på äldres erfarenhet och kunnande. De är också viktiga på de flesta arbetsplatser, för kontinuitet och för att lära upp yngre arbetare. Där det finns en möjlighet skall de naturligtvis få fortsätta att arbeta. Tillsammans med Moderaterna, kds och Folkpartiet har vi ett särskilt yttrande om insnävningen av direktiven till Sjuk och arbetsskadeberedningen, med Gullan Lindblad som första namn. Vi stöder den tanke som framförs där. Miljöpartiet lägger också fram ett förslag om ett reformerat ålderspensionssystem med en högre grundpension för alla. Det är en grundpension lika för alla, som innefattar en folkpension som är högre än i dag, med ett golv på 100 000 kr per år och ett tak på sex basbelopp. I fråga om rätten att överklaga försäkringskassans ställningstagande i samband med kommunicering om indragning av sjukpenning, tycker vi att man skall ha en rättighet att överklaga. Annars kan det bli en ren rättslöshet för en person, som kanske kommer på kant med dem som arbetar med detta och som behöver gå vidare. Ola Ström tar i motion Sf504 upp en viktig rättvisefråga när det gäller handikappade studerandes ekonomi. Jag har efter den här motionen väcktes varit i kontakt med hörselskadade i Örebro, som många känner till. De har en helt annan ekonomisk situation än sina friska kamrater, som helt enkelt får för mycket pengar. De skulle behöva en bättre utbildning, och det behöver göras en satsning på tolkutbildning inom hörselvården m.m. De bör kunna leva på ungefär samma ekonomiska standard som andra ungdomar. Exakt vilken summa det handlar om vet jag inte, men detta är ett problem för de här barnen i Örebro. Jag har talat med både föräldrar, tolkar och lärare, och alla är överens om detta. 1, reservation 8 och reservation 34, men vi står självfallet bakom alla våra reservationer.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 5. Vi kristdemokrater pläderar för och står bakom samtliga våra reservationer, men av respekt för kammarens tid yrkar jag bara bifall till en av dem. Vi behandlar i dag en del av välfärdens kärna, för dit måste vi räkna trygghetssystemen; olika system som skall täcka inkomstbortfall under människans aktiva ålder. Dagens system är resultatet av olika beslut under flera decennier i tider av växande ekonomi. Ersättningsnivåerna har blivit högst varierande, trots att den enskildes behov är ungefär lika stort, oberoende av vad orsaken till inkomstbortfallet är. Vi kristdemokrater tar ställning för obligatoriska trygghetssystem av flera skäl. Dels vet vi att en del skulle avstå från frivilliga försäkringar, men skattebetalarna skulle ändå vara tvungna att garantera en skälig levnadsnivå om de råkar illa ut. Andra skulle visserligen försäkra sig, men göra det otillräckligt. Ett mycket viktigt skäl är att individer med särskilt höga risker skulle få svårt att erhålla privata försäkringar. En viktig förutsättning i ett reformerat och robust system är att nivåerna i de försäkringar som är utbytbara mot varandra överensstämmer. Samma ersättning bör därför gälla vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet. Glädjande nog råder det enighet om just den viktiga punkten. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att samhällets skyldighet, det offentligas skyldighet, måste anses kunna avta i takt med ökade inkomster, vilket motiverar taket på sju och ett halvt basbelopp för ersättningsnivåerna. Men vi menar också att det motiverar tanken på s.k. brutet tak. Vi kristdemokrater har därför pläderat för en lägre ersättningsnivå för den del av inkomsten som överstiger fem basbelopp. Vi anser också att det bör finnas en enhetlig lägsta nivå, ett golv, i trygghetssystemen. Enhetliga avgifter bör tas ut upp till det övre taket. Alla inkomster bör vara med och finansiera basnivån i trygghetssystemen. Därför bör en viss avgift, förslagsvis halv, tas ut också för inkomster över taket. På så sätt åstadkoms en fördelningspolitisk profil till förmån för låginkomsttagarna. Det är en fördelningspolitisk profil som inte finns i systemen i dag och som heller inte finns i flera av partiernas förslag. Tyvärr har vi inte mött någon öppenhet för att låta Sjuk och arbetsskadeberedningen överväga ett sådant system. Jag beklagar att tilläggsdirektiven till beredningen blivit så snäva genom uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern. Vi har därför tvingats reservera oss när det gäller inriktningen på kommande förändringar och trygghetssystemens utformning fr.o.m. år 1997. Redan nu vill vi kristdemokrater se några förändringar i förhållande till majoritetens förslag. Vi säger nej till 75-procentsnivån, som också sedan stadfästs i kompletteringspropositionen, och vill höja ersättningsnivån till 80 % även för långtidssjuka. Låginkomsttagare utan marginaler tror inte vi tål inte en ytterligare sänkning. Det har varit tufft nog med den sänkning som har skett från 90 % till 80 %. Däremot anser vi att sjukförsäkringen bör innehålla två karensdagar med bibehållet högkostnadsskydd på tio dagar per år. Vi föreslår också en besparing genom att den ersättningsgrundande inkomsten baseras på den genomsnittliga inkomsten under de senaste två åren. Herr talman! När det gäller sjukförsäkringen anser vi kristdemokrater liksom regeringen att försäkringskassan måste ha rätt att kräva att en försäkrad genomgår kompletterande undersökning eller utredning. Det är ju trots allt försäkringskassan som har att avgöra om och i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt. För att fatta rätt beslut krävs fullgott beslutsunderlag. Vi kristdemokraterna delar regeringens bedömning att beslut om kompletterande undersökning inte bör vara överklagbart. Däremot anser vi att valet av sjukvårdsenhet bör kunna överklagas av den enskilde. Om denna möjlighet inte ges finns risk för en ytterligare skärpt konfrontationssituation i ett redan låst läge. Det omöjliggör den positiva medverkan av den försäkrade som alltid bör eftersträvas. Herr talman! Volontärer knutna till ideella biståndsorganisationer utgör en viktig del i det svenska biståndsarbetet i utvecklingsländerna. Dessa biståndsarbetare har ofta en låg lön och ett svagt socialförsäkringsskydd. De förbättringar i socialförsäkringsskyddet som nyligen gjorts gäller endast biståndsarbetare som återvänder till Sverige inom tre år. Denna treårsgräns missgynnar dem som är villiga att arbeta i biståndsländer med korta vilo och informationsperioder hemma. En översyn bör därför göras av den treårsregel som har införts för biståndsarbetare i olika socialförsäkrings och bidragssystem. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att det finns flera skäl som talar för att den som är mellan 45 och 55 år bör ha möjlighet till ett förtida pensionsuttag under ett års tid, s.k. sabbatsår. En sådan möjlighet skulle bl.a. kunna skapa vikariatsplatser, vilket skulle lätta trycket på arbetsmarknaden. Förslaget att avskaffa de nuvarande särreglerna för personer som är över 60 år eller äldre vad gäller rätten till förtidspension innebär att förtidspensioneringen renodlas till att ge ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska faktorer. Vi kristdemokrater stöder detta. Avskaffandet av äldrereglerna kräver dock en anpassning av övriga trygghetssystem inklusive arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Renodlingen av förtidspensioneringen får nämligen inte leda till att människor kommer i kläm. Detta gäller inte minst människor i glesbygd. Innan lagändringen träder i kraft den 1 januari 1997 borde därför regeringen återkomma till riksdagen med förslag som förhindrar orimliga sociala konsekvenser av avskaffade äldreregler. Jag konstaterar när jag läser kompletteringspropositionen, som ju i mångt och mycket svävar också över denna debatt, att regeringen - som tur är - har insikt om problemet. En särskild utredning utlovas i samråd mellan social och arbetsmarknadsministrarna för att göra en bred analys av de äldres situation på en alltmer krävande och rörlig arbetsmarknad samt av alternativ till förtidspensionering när ohälsoprövningen för förtidspension skärps, som det heter. Jag räknar därför med att regeringen återkommer till riksdagen i god tid före lagändringen. Därmed kommer mitt krav att tillgodoses. Fru talman! På pensionsområdet föreslår vi kristdemokrater ett antal förändringar jämfört med regeringens förslag. Den allra viktigast är kanske den ytterligare kompensationen till de sämst ställda pensionärerna. Vi saknar i mångt och mycket fördelningspolitiskt motiverade drag i den nuvarande ekonomiska politiken. Vi tycker att man kompenserar de sämst ställda pensionärerna för litet när det stramas åt på andra håll och kanter. Vi kristdemokrater satsar därför 500 miljoner kronor på förbättrade bostadstillägg och 250 miljoner kronor på höjda pensionstillskott. Fru talman! Avslutningsvis vill jag uttrycka min tillfredsställelse med att ett enigt utskott tillstyrker den fyrpartimotion som några av oss med Gullan Lindblad i spetsen har väckt angående rehabilitering på lika villkor för kvinnor och män. Det är ett viktigt område, och det är roligt att utskottet enigt står bakom detta.

Fru talman! Vi debatterar i dag socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10. Jag kommer att beröra några förslag som behandlas i det. Utskottets behandling av budgetpropositionen i de delar som berör vårt område har starkt påverkats av försämringarna i det statsfinansiella läget. Detta har lett till att förslag som fanns i budgetpropositionen inte längre är aktuella för beslut i det här sammanhanget. Ett sådant exempel är förslaget om 75 procentsnivå i socialförsäkringssystemen, vilket kommer att behandlas i finansutskottets betänkande över kompletteringspropositionen. I den föreslås mot bakgrund av det statsfinansiella läget att en enhetlig ersättningsnivå på 75 % införs i sjukförsäkringssystemen och i föräldraförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 1996. Jag kommer inte att beröra den frågan ytterligare i mitt anförande, eftersom den återkommer till kammaren i juni. Ett annat exempel på förändring i förhållande till budgetpropositionen är att regeringen i samband med kompletteringspropositionen också lade fast de nya direktiven till Sjuk och arbetsskadeberedningen. Enligt dessa skall gränsdragningen mellan olika försäkringsgrenar göras tydlig och rätten till sjukförsäkringen mer renodlat baseras på medicinska grunder. Sjuk och arbetsskadeberedningen skall lämna förslag till hur en bättre samordning mellan den allmänna ohälsoförsäkringen och andra försäkringssystem kan åstadkommas, vilket är helt centralt för att få en effektivt verkande försäkring. Det är också meningen att den allmänna ohälsoförsäkringen skall omfatta ersättning för inkomstbortfall vid varaktigt nedsatt arbetsförmåga, dvs. det nuvarande förtidspensionssystemet. Beredningen skall dessutom analysera vad som sker med inkomstbortfallsprincipen, om inkomstgränsen på längre sikt inte höjs i takt med den allmänna inkomstutvecklingen på motsvarande sätt som skall ske inom ålderspensionssystemet. När det gäller frågan om sjuklöneperioden har beredningen i uppdrag att överväga såväl sjuklöneperiodens längd som dess förläggning under sjukdomsperioden. Beredningen skall även utforma regler för beräkning av förmånsgrundande inkomst vid kort eller medellång sjukfrånvaro, med utgångspunkt i två alternativ: antingen aktuell inkomst eller inkomsten under en period före sjukfallet. På den punkten vill Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gå före och skärpa reglerna redan från den 1 januari Men eftersom det här är en ytterst komplicerad fråga, som Sjuk och arbetsskadeberedningen har fått i uppdrag att utreda, anser vi socialdemokrater att det finns all anledning att invänta dess förslag. Fru talman! I enlighet med de generella direktiv som gäller alla kommittéer och särskilda utredare skall Sjuk och arbetsskadeberedningens förslag föregås av en analys och innehålla en redovisning av hur förslagen kan komma att påverka kvinnors respektive mäns villkor och därmed förutsättningarna för jämställdhet mellan könen. Sjuk och arbetsskadeberedningen skall slutföra sitt arbete under innevarande år, och beredningens analys och förslag kommer att ge oss underlag för ett fortsatt arbete med socialförsäkringssystemen. Fru talman!

Nu är folkpensionen för gift försäkrad olika stor beroende på om maken har folkpension eller ej. Utskottet anser i likhet med regeringen att det i dagens allvarliga ekonomiska situation är rimligt att detta ändras så att folkpensionen för gift pensionär är densamma oavsett om maken eller makan har folkpension eller ej. Ändringen beräknas minska kostnaderna för folkpension i form av ålderspension med 408 miljoner kronor och i form av förtidspension med 720 miljoner kronor för budgetåret 1995/96. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1996. En annan förändring som regeringen föreslår är att flytta tidpunkten för pensionsutbetalningar. Den förändringen bör ske i flera steg med högst några dagar åt gången. Pensionerna bör när förändringen är fullt genomförd betalas ut den 23 och 24 i utbetalningsmånaden. Räntevinsterna för staten beräknas till 280 miljoner kronor netto per år. Det är ett förslag som utskottet biträder. Fru talman! Antalet förtidspensionärer har under lång tid ökat. En sådan ökning kan delvis förväntas i takt med att befolkningen växer. Andelen förtidspensionärer bland befolkningen i förvärvsaktiv ålder har också stigit kraftigt. Utvecklingen innebär att den ekonomiska belastningen av förtidspensioneringen har stigit kontinuerligt. Utvecklingen innebär dessutom att allt fler permanent har utestängts från arbetsmarknaden. Såväl av sociala som av samhällsekonomiska skäl är det nödvändigt att den nuvarande trenden inom förtidspensioneringen bryts. 34 %. Andelen har med andra ord nästan tredubblats trots att pensionsåldern i den allmänna försäkringen har sänkts från 67 till 65 år. Om utvecklingen mot allt fler förtidspensionärer skall brytas är det nödvändigt att andelen som uppbär förtidspension inte fortsätter att stiga. I propositionen om rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta erinras om att bedömningen i de s.k. äldrefallen skiljer sig från övriga fall genom att de medicinska kraven ställs lägre och att det vid bedömningen av arbetsförmågan inte kan krävas att den försäkrade genomgår omskolning eller annan utbildning eller flyttar till annan ort. Försök med arbetsplacering behöver inte heller göras. Hänsyn tas också till normala åldersförändringar även om någon sjukdom i egentlig mening inte föreligger. Sjukdom och åldersförändringar ses i relation till de arbetsmöjligheter som står till buds på orten. De arbetsmarknadsmässiga faktorerna får därvid särskild betydelse vid pensionsprövningen i dessa fall. Regeringen föreslår att de nuvarande särreglerna för personer som är 60 eller äldre avskaffas när det gäller rätten till förtidspension. För att inte avskaffandet av äldrereglerna skall få orimliga sociala konsekvenser bör den föreslagna ändringen genomföras i samband med att särskilda åtgärder vidtas inom arbetsmarknadspolitiken för den äldre arbetskraften. Regeringen föreslår också i kompletteringspropositionen att lönebidrag skall kunna utgå till arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös person över 60 år som får ersättning från a-kassa. Fru talman! Utskottet anser att det är av största vikt att aktiva åtgärder vidtas för att förhindra att allt fler människor permanent utestängs från arbetsmarknaden. Rehabiliteringen av långtidssjukskrivna är en viktig del. Utskottet anser också att kostnader till följd av sjukdom i största möjliga utsträckning bör hanteras inom socialförsäkringen och kostnader till följd av arbetslöshet inom arbetsmarknadspolitiken. Utskottet delar regeringens bedömning att det är motiverat att avskaffa de s.k. äldrereglerna. Den ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1997 med vissa övergångsregler. Utskottet anser också att det finns starka skäl att förändra regelverket för förtidspensioneringen både för att få ett bättre beslutsunderlag och för att efterkontroll skall kunna göras mer systematiskt än vad som är fallet i dag. Vi delar regeringens uppfattning att försäkringskassan som villkor för rätt till ersättning bör få föreskriva att den försäkrade genomgår medicinsk undersökning eller annan utredning för bedömning av arbetsförmågan samt att kassan vid beslut om förtidspension också skall ta ställning till om det finns behov av förnyad utredning av arbetsförmågan efter viss tid. Enligt vår mening är detta särskilt viktigt för yngre personer, så att de inte permanent utestängs från arbetslivet. Efter denna korta genomgång av några förslag i socialförsäkringsutskottets betänkande yrkar jag bifall till hemställan i SfU10 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets ordförande avslutade med att yrka bifall till SfU10. Det var inte riktigt klart om hon menade den vita eller den blå upplagan, men jag förmodar att det är den blå hon yrkar bifall till. Det mest häpnadsväckande med det anförande vi nu har hört var inte innehållet, även om en del av det kan kommenteras, utan det som vi inte har hört. Såvitt jag förstod har ordföranden i socialförsäkringsutskottet i Sveriges riksdag inga synpunkter på de stora förändringar som nu sker i socialförsäkringarna efter uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Maj-Inger Klingvall hade inga synpunkter på att det genomförs en kraftig försämring av socialförsäkringarna för att finansiera en del av kostnaden för den sänkta matmomsen. Det förekom inga synpunkter på vad som är angelägnast - goda socialförsäkringar eller en låg matmomssats. Det fanns inte heller några synpunkter på det fördelningspolitiska utfallet. Fru talman! Jag använder ordet häpnadsväckande, och det är milt uttryckt.
Fru talman! Det är den blå upplagan som gäller, Bo Könberg. Beträffande den vita upplagan har vi fattat beslut om att upphäva justeringen. Det tror jag inte att vi behöver orda så mycket mera om. När det gäller de stora förändringarna som skall genomföras i sjukförsäkringen har jag redovisat vad Sjuk och arbetsskadeberedningen har det här året på sig att utreda. Vi kommer att få god tid på oss att diskutera och så småningom fatta beslut. Den konkreta frågan om en ersättningsnivå på 75 % kommer vi att få gott om tid och tillfällen att resonera när den återkommer till kammaren i juni.
Fru talman! Jag trodde att vi skulle föra vårens stora socialförsäkringspolitiska debatt i dag, men den skall tydligen äga rum när finansen ägnar sig åt de här frågorna. Det är väl symboliskt nog. Jag skall ändå drista mig till att ställa en rak fråga till Maj-Inger Klingvall. Anser Maj-Inger Klingvall att det är ett bra förslag att försämra socialförsäkringarna för att finansiera en del av den sänkta matmomsen?
Fru talman! Eftersom vi i juni skall fatta beslut om nivåerna i sjukförsäkringarna måste det väl ändå vara mest lämpligt, Bo Könberg, att föra debatten vid det tillfället. Vi har naturligtvis inte med någon glädje funderat över 75-procentsnivån. Regeringen har lagt fram det här förslaget i kompletteringspropositionen, och vi kommer naturligtvis att behandla det i utskottet. Jag sätter inte det här i relation till förslaget om sänkt matmoms, vilket Bo Könberg gör. Det är ett förslag som står för sig och som har en helt annan inriktning än förslaget om en ersättningsnivå på 75 %.

Fru talman! Tillåt mig konstatera att verkligheten är Socialdemokraternas värsta fiende. Maj-Inger Klingvall, utskottets ordförande, säger här att det finansiella läget tvingar oss att göra vissa saker. Ni genomför uppenbarligen de här förändringarna av tvång. Jag vill fråga vad ni egentligen vill med försäkringen? Är ni nöjda med att en beredning skall utreda så gott som hela försäkringen? Ni har nu godtagit många av de förslag som vi Moderater - av ideologiska skäl, det säger jag gärna - har föreslagit. Vi har dock alltid fått höra att vi har varit oförstående gentemot sjuka människor. Jag säger återigen att om ni hade följt de förslagen, som i dag är era förslag, för tio år sedan, hade vi haft en annan samhällsekonomi. Då hade vi bättre kunnat skydda de som har det sämst. Är socialförsäkringsutskottets ordförande nöjd med att denna utredning - på hearingen i går hörde vi att det även skall bli en tilläggsutredning - skall ta hand om så gott som allt när det gäller den kommande försäkringen? Är det realistiskt att tro att vi kan ha ett helt nytt försäkringssystem som träder i kraft den 1 januari 1997. Tillåt mig att betvivla detta.
Fru talman! Tillåt mig då att något fundera över Gullans Lindblads fråga. Hon frågade mig om jag är nöjd med att Sjuk och arbetsskadeberedningen skall utreda väldigt mycket och komma med förslag. I sitt inledningsanförande sade Gullan Lindblad emellertid att direktiven till Sjuk och arbetsskadeberedningen var så snäva att det i stort sett inte fanns något att utreda. Nåväl, Gullan Lindblad får själv reda ut vad som gäller för henne. För oss gäller att Sjuk och arbetsskadeberedningen har fått nya direktiv och kommer att arbeta under det här året med att se över stora delar av sjukförsäkringen, förtidspensioneringen och även arbetsskadeförsäkringen. Det är väl bra. Jag vet inte riktigt vad Gullan Lindblad vill åstadkomma. När vi gör förändringar går vi naturligtvis noga igenom saken innan vi bestämmer oss.
Fru talman! Jag är inte nöjd med att utredningen har så snäva direktiv, men jag konstaterar ändå att det mesta av det som vi hade kunnat fatta beslut om i dag hänskjuts till utredningen. Vi fick i går höra att man måste ha ytterligare uppgifter rörande bl.a. utgiftstaket. Jag har inte fått något svar på min fråga: Vad vill ni egentligen med försäkringen?
Fru talman! Jag förstår inte riktigt det Gullan Lindblad nu säger. Skulle vi ha kunnat fatta beslut i dag om det som utredningen skall ha det här året på sig att utreda, som sedan skall ut på remiss och sedan komma tillbaka hit till riksdagen? Visserligen tycker jag att vi är rätt så duktiga i vårt utskott, men det är väl ändå att ta i, och framför allt skulle vi i så fall gå miste om en oerhört viktig demokratisk process. Gullan Lindblad frågar vad vi vill med försäkringen. Vi vill naturligtvis ha en bra försäkring, som omfattar alla, som ger ett hyggligt skydd och som är offentligt finansierad. Det är inget konstigt med det. Vi tänker inte avvika från den inriktning som sjukförsäkringen har haft fram till nu.
Fru talman! Maj-Inger Klingvall ägnade mycket tid åt att berätta för oss vad Sjuk och arbetsskadeberedningen skall ägna sig åt, men hon nämnde ingenting om det som egentligen är den stora diskussionen i dag, nämligen att det ingår i utredningens direktiv att utreda en 75-procentig nivå och ett behållande av karensdagen. Så sent som i januari gick regeringen ut och sade att man ville avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen, men nu har regeringen ändrat uppfattning, och så har även utskottsmajoriteten. Bo Könberg nämnde det vita betänkandet, där man hänskjuter den här frågan till Sjuk och arbetsskadeberedningen. Maj-Inger Klingvall säger att det inte är någon glädje att diskutera 75-procentsnivån, men varför snävar man då in utredningens direktiv genom att göra på det här sättet? Det finns faktiskt ett särskilt yttrande till betänkandet av Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och kds som visar på hur man här har gått till väga. Detta särskilda yttrande står också Maj-Inger Klingvall säger också att trenden skall brytas inom förtidspensioneringarna. Det tycker jag är riktigt, och det är också viktigt, men det borde ske på ett annat sätt än genom att en hel regel tas bort. Det borde ske genom att arbetsmiljön förbättrades, genom en förbättring av arbetsorganisationen, en förbättring av rehabiliteringen, ett utökat arbetsgivaransvar och sex timmars arbetsdag, inte genom att man tar bort en regel som utestänger en hel grupp.
Fru talman! Jag kan delvis förstå att Ulla Hoffmann är litet besviken över händelseutvecklingen. Det är allmänt bekant att vi hade en uppläggning i utskottet som öppnade för olika alternativ i Sjuk och arbetsskadeberedningens arbete när det gäller just karensdag och nivåer. Men tyvärr sprang en väldigt hård ekonomisk verklighet i fatt oss i slutet på mars, och förslagen från regeringen blev skarpare på grund av det statsfinansiella läget och uppgörelsen med Centerpartiet. Det är faktiskt sådant som händer, och vi i socialförsäkringsutskottet kan ju inte styra över den ekonomiska utvecklingen. Ulla Hoffmann för fram synpunkter vad gäller förtidspensionering och önskemål om att vi där skall arbeta på flera fronter, och jag kan naturligtvis inte annat än att instämma i det hon säger. Att ta bort äldrereglerna är en del, och de andra åtgärder som Ulla Hoffmann räknade upp är naturligtvis också oerhört viktiga i det sammanhanget.
Fru talman! Jag tyckte att jag gjorde det ganska klart i mitt inledningsanförande att jag varken är besviken eller bitter utan att jag är arg över den behandling som direktiven har fått. Vi är många partier som anser att de här direktiven till Sjuk och arbetsskadeberedningen inte skall snävas in. Men i och med en överenskommelse med Centern bryr sig Socialdemokraterna inte om det. Det finns en mängd sittande utredningar, bl.a. HSU 2000, för vilka utskottet begränsar direktiven genom att säga att läkemedelskostnaderna skall höjas på ett visst sätt och att vi inte längre skall ha det ena eller det andra. Utredningar och kommittéer tillsätts och man tycker att de skall arbeta i lugn och ro, men i själva verket får de inte arbeta i lugn och ro. De kan inte arbeta förutsättningslöst.

Fru talman! Sverige har väl utbyggda socialförsäkringar, som skyddar medborgarna från inkomstbortfall vid sjukdom, ålderdom och i samband med att man får barn. Dessa socialförsäkringar fungerar i huvudsak väl. Genom deras konstruktion har man kunnat uppnå målen, både rättvisa och samhällelig effektivitet. Vi har trots detta föreslagit vissa betydelsefulla förändringar av trygghetsförsäkringarna. Det främsta motivet till förändringarna är att vi måste komma till rätta med budgetunderskottet. Det är genom att sanera statsfinanserna som vi kan göra oss oberoende och återställa politikens och demokratins handlingskraft. För att kunna uppnå detta mål kan vi inte bara öka skatter och avgifter, utan vi måste också göra nedskärningar i transfereringarna. När vi gör nedskärningar och förändringar är det viktigt att vi gör dem på rätt sätt. I vårt förslag har vi valt att sänka ersättningarna i socialförsäkringarna med 5 %. Hade vi haft råd att behålla en 80-procentig ersättning hade det naturligtvis inneburit en bättre försäkring. Men också 75 % är ett försvarligt inkomstskydd, väl jämförbart med pensionsnivåerna. Ett viktigt skäl för förändringar har varit att lägga en stabil grund för försäkringens olika grenar, så att den kan klara de påfrestningar som de ekonomiska konjunkturernas svängningar medför. Ett annat skäl har varit att bringa ordning och reda i den snårskog av olika ersättningsnivåer som de senaste årens förändringar har inneburit. I besparingstider är det, som sagts tidigare, extra viktigt att inte förstöra grundprinciperna bakom systemet. För att kunna bygga stabila försäkringar måste hela befolkningen få sin sociala trygghet från de allmänna systemen. Det kräver att vi följer inkomstbortfallsprincipen. Som ett alternativ till en generell sänkning av ersättningen har Miljöpartiet, kds och Centern i motioner föreslagit att man skall ge upp inkomstbortfallsprincipen och övergå till modeller som i större utsträckning är baserade på grundtrygghet. Skälet till detta, menar dessa partier, är att man skulle få en rättvisare ekonomisk fördelning av de ekonomiska bördorna. På kort sikt kan det stämma, men på längre sikt skulle det få långtgående negativa konsekvenser för trygghetsförsäkringarna. Enbart grundtrygghet skulle för stora grupper innebära att de för sin egen trygghet skulle bli beroende inte som i dag av vad de betalar till den allmänna försäkringen utan av vad de inte betalar dit utan till sin egen försäkring. Trycket att minimera den allmänna försäkringen och den genomsnittliga finansieringen skulle snabbt öka. Med allmänna statliga försäkringar kommer alla medborgare att dela på kostnaden för individer med höga risker. Risken att bli sjuk eller arbetslös varierar kraftigt mellan individer och också mellan sociala klasser, kön och olika näringsgrenar. I system där privata avtals eller företagsförsäkringar står för en stor del av försäkringsskyddet kommer de med högre risk att få betala markant mycket högre premier. Resultatet blir intressant nog att ju mer av sin trygghet höginkomsttagarna får från den allmänna försäkringen, desto jämnare blir slututfallet. I länder där man har valt inkomstbortfallsförsäkringar fördelar man de statliga resurserna på ett till synes mer ojämlikt sätt än i länder med grundtrygghetsmodeller och behovsprövade system. Den s.k. utjämningsparadoxen består i att ju mer höginkomsttagarna får från de offentliga systemen, desto mer jämlika blir slututfallen. Som brukligt är upplöses paradoxen vid närmare betraktande. Skälet till att de stora systemen, som försäkrar också höginkomsttagarna, till slut leder till större jämlikhet är naturligtvis att med dessa behövs betydligt mindre av privata lösningar, som alltid har en ojämnare inkomstfördelning. Slutresultatet brukar också bli att de som har det sämst får ett bättre absolut utfall när alla är med och därmed försvarar det offentliga systemet, vilket påpekades av bl.a. Bo Könberg. Det som däremot är litet märkligt i Bo Könbergs sätt att reagera är att ju mindre intresserat av samverkan som representanter för Folkpartiet är, desto mer storvulna blir de i sina pretentioner på att vara de enda som försvarar inkomstbortfallsprincip och socialförsäkringar av gammal god svensk modell. Det är särskilt intressant att läsa de motioner som har väckts med anledning av kompletteringspropositionen. Man upptäcker då att Folkpartiet i själva verket inte har någonting emot att spara 2 miljarder på nya SGI-beräkningar, vilket såvitt jag kan begripa är en större besparing än vad sänkningen till 75 % i sjukförsäkringen representerar. Det innebär rimligtvis exakt samma påfrestning när det gäller att faktiskt gardera för inkomstbortfall på ett annat sätt. Grundtrygghetssystem har också andra nackdelar. De skapar drivkrafter bort från arbete och undergräver därmed arbetslinjen. De drivkrafter som finns i det nuvarande systemet för människor att öka sina inkomster för att kunna få en bättre ersättning eller pension försvinner om ersättningen blir lika för alla. Fru talman! Vid sidan av de statliga försäkringarna spelar också avtalsförsäkringarna en betydelsefull roll för de försäkrade. Det gör de redan i dag. Ibland kan man av debatten tro att avtalsförsäkringar inte finns. I och med att vi nu har varit tvungna att minska ersättningarna har avtalsförsäkringarnas roll också kommit mer i fokus. Det är nu på sin plats att se hur samspelet mellan den allmänna och de avtalade försäkringarna fungerar. Uppfylls de krav på effektivitet och rättvisa som vi bör ställa på alla typer av försäkringar med de försäkringar vi har i dag? Finns det en rimlig samsyn mellan olika parter om vad man kan och inte kan och inte bör använda avtalsförsäkringar till? Om det finns en sådan samsyn bör det vara möjligt att släppa på de minskningsregler som i dag i praktiken begränsar parternas möjligheter att träffa överenskommelser. I det statsfinansiellt kärva läge som kan förutses under åtskilliga år framöver är det motiverat att ge arbetsmarknadens parter en möjlighet att avväga hur de vill använda ett utrymme för framtida försäkringsskydd respektive löner och direkt konsumtion. Det går, om man vill, att organisera tilläggsförsäkringar och avtalsförsäkringar så att de blir en bra andra försvarslinje med både rättvisa och effektiva villkor knutna till arbetslivet. Avsikten är att Sjuk och arbetsskadeberedningen, som nu har fått sina nya direktiv, skall kunna erbjuda parterna en samtalsarena för samtal om principiella krav på avtalsförsäkringar. Däremot kan givetvis inte en statlig beredning utgöra själva förhandlingsorganisationen för avtalsförsäkringar. Beredningen skall också ta upp frågor om rehabilitering. Det är en mycket viktig fråga, nu när det har visat sig att de över 50 i allt större utsträckning ställs utanför arbetsmarknaden. Vi måste ha en arbetsmarknad där man inte slås ut i tidiga år utan har möjlighet att arbeta så länge man kan. Det finns ett behov av att se över reglerna för förtidspension och andra trygghetssystem. Det är viktigt att vi har satt tidpunkten för avskaffandet av äldrereglerna till den 1 januari 1997, eftersom det också är viktigt att noga fundera över på vilket sätt det kan komma att drabba dessa grupper. Det är inte bara i vårt land som vi har många förtidspensionärer. Mellan 1960 och 1994 minskade andelen män över 60 år som fortfarande arbetade från över 80 % till 18 % i Holland, från över 70 % till I det perspektivet är vi fortfarande ganska lyckligt lottade. I Sverige minskade under samma period andelen män över 60 som förvärvsarbetade från drygt Någonstans har alldeles uppenbart vår arbetsmarknad, vår arbetsmarknadspolitik och våra trygghetssystem ändå hållit tillbaka utslagningen. Ändå är vi med rätta mycket oroliga för utvecklingen också i vårt land. Vi vill tillbaka till full sysselsättning. Det är nödvändigt, både för samhällsekonomin i stort, för våra välfärdssystem och för människors möjligheter att skapa sig ett bra och självständigt liv. Jag är fullständigt övertygad om att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det stora flertalet av dem som nu ställs åt sidan på grund av ålder, funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga skulle kunna göra en värdefull insats om de fick chansen. Fru talman! Den svenska välfärdsmodellen har byggt på att en i internationellt perspektiv mycket stor andel av befolkningen är i förvärvsarbete och kan försörja sig själv. På det sättet har vi kunnat vara generösa mot dem som verkligen inte kan få eller ha ett arbete under längre eller kortare tid, såsom äldre, barn, sjuka, handikappade eller arbetslösa. Men detta kan vi bara hålla fast vid om man under större delen av sitt liv själv arbetar och är med och betalar för dem som måste stå utanför arbetsstyrkan under en period. Poängen med mycket av den omfördelning som äger rum i välfärdssamhället är just att vi vet att om någonting händer oss eller våra nära, kan vi lita på att hela samhället kommer att vara med och dela de ekonomiska bördorna av detta. När vi i dag måste göra vissa försämringar av trygghetsförsäkringarna är det inte för att undergräva tryggheten utan för att rädda sysselsättningen och därmed tryggheten och välfärdssystemet. Också när vi försämrar är det viktigt att vi försöker hålla fast vid de drag som har gjort den svenska modellen möjlig. Det är socialpolitiken som ger alla medborgare tillräckligt gott skydd om och när något händer. Det är det höga arbetskraftsdeltagandet och den låga arbetslösheten. Det är solidariteten med de svaga i samhället.

Fru talman! Statsrådet Anna Hedborg använder uttrycket rättvisa för att känneteckna de socialförsäkringssystem som i dag är uppbyggda. Jag finner det litet märkligt att s-rättvisa tydligen är åt var och en efter prestation. Jag ser inte att man verkligen värnar om dem som har de lägsta inkomsterna. Jag tycker också att Anna Hedborg verkligen skjuter över målet när hon talar om enbart grundtrygghet och säger att ersättningen blir lika för alla, inte minst i beskrivningen av det system som vi har velat få utrett. Vårt system står inte alls för detta. Vårt system står för att samhällets skyldighet kan anses avta i takt med ökade inkomster samtidigt som den bör vara större än i dag för dem som har riktigt låga eller inga inkomster. Jag ser ingen fördelningspolitisk profil i den socialdemokratiska modellen.
Fru talman! Jag försökte beskriva de mekanismer som brukar starta när man använder sig av t.ex. ett sjunkande tak eller ett brutet tak. Det som snabbt inträffar är att det på kort sikt alltid blir rätt att bara satsa på dem med lägst inkomster och ytterligare sänka taket. För allt större grupper blir det sant att ju mindre man betalar till det allmänna systemet desto bättre blir utfallet för egen del, eftersom man själv måste betala för den egna försäkringen. Om man tittar efter i verkligheten, empiriskt, är det i samhällen med sådana system som de som har det sämst också får det sämst. I verkligheten - empiriskt - är det i system som våra, där alla är med och där reglerna är likartade, som de som har det sämst får det bäst. Det är inte svårt att förstå om man funderar över vad som händer på litet sikt om man startar den typ av mekanism som t.ex. kds eftersträvar.
Fru talman! Med tanke på den argumentering som statsrådet för är det ganska märkligt att Socialdemokraterna över huvud taget kan acceptera den arbetslöshetsförsäkring vi har, t.ex. Hur är det möjligt? Det högsta taket i den ligger ju vid 5,5 basbelopp. Vi föreslår inte nedtrappad ersättningsnivå förrän vi hamnar ungefär i det läget, nämligen vid 5 basbelopp. Hur kan ni då stå för den arbetslöshetsförsäkring som ni står för? Det är självklart att skillnaden mellan den som har den lägsta ersättningen och den som ser till att få den högsta, t.ex. genom tilläggsförsäkringar, kan bli större i ett annat system. Men hur kan verkligheten bli sämre för den som har den lägsta inkomsten och som får ett bättre skydd i och med vårt förslag? Är det bara i relation till andra man skall bedömas? Är det inte också viktigt att pengarna räcker till mjölken sista veckan i månaden?
Fru talman! Kds har mycket retorik för sig när det gäller fördelningsfrågor. Priset tyckte jag ändå togs när Rose-Marie Frebran med darr på stämman talade om hur allvarligt det var att äldrereglerna skulle ändras utan att man visste vad man gjorde, tror jag uttrycket löd. Därtill hör att vi vet vad som händer om vi gör som kds vill göra. De vill nämligen avskaffa förtidspensionen från 61 års ålder. Det skall över huvud taget inte vara möjligt att vara sjuk och 60 år i kds värld. Man skall tvingas gå i ålderspension med förtida uttag och för livet ha en sänkt ersättning med minst Det är verkligen att utsätta en i sammanhanget svag grupp för ganska hårda villkor. Det var det tidigare, i Pensionsarbetsgruppens liv, bara Ny demokrati som stod för.
Fru talman! Jag noterade med tillfredsställelse att socialförsäkringsministern var litet mer beredd än utskottsordföranden att diskutera det som många upplever som den stora frågan för dagen, nämligen de försämrade socialförsäkringarna. Det är bra att vi får någon debatt om detta och att inte båda socialdemokratiska företrädarna flyr den debatten. När jag nu ändå nämnde utskottets ordförande kan jag säga att hon nämnde att frågan om matmomsen inte hade med socialförsäkringar att göra. Jag skall återkomma till det innan repliken är slut. Anna Hedborg noterade att det skulle vara trevligare med socialförsäkringar på 80 % i stället för 75 %, om vi hade haft råd. Men hon har inte utvecklat varför vi inte har råd i en situation då hon har varit med om att föreslå denna riksdag att sänka matmomsen till en kostnad av 8-9 miljarder. Jag tvingas upprepa mig: Samtliga försämringar på barnbidrag, flerbarnstillägg och socialförsäkringarna finansierar knappt vad det kostar att sänka matmomsen. Att låtsas som man inte hade råd i det sammanhanget är verkligen inte att föra en seriös debatt. Socialförsäkringsministern tog också upp att vi från Folkpartiet sparar pengar jämfört med vad som görs i kompletteringspropositionen genom att föreslå att man skall räkna den genomsnittliga inkomsten de senaste 12 månaderna. Det är en korrekt beskrivning. Däremot hade hon fel vad gäller kostnaderna. Såvitt vi kan förstå kostar de försämringar i socialförsäkringarna som Anna Hedborg och hennes kolleger står för ungefär 4 miljarder, medan det andra förslaget kostar ungefär 2 miljarder. Dessutom tycker vi att det är en försäkringsmässigt mer korrekt uppläggning. Jag skulle framför allt vilja ha svar på de två frågor jag ställde som statsrådet inte besvarade under sitt 15 minuter långa anförande. Det finns nu tillfälle i ett par repliker att svara på de frågorna.
Fru talman! Jag tror nog att två miljarder i sjukförsäkringen, som SGI gäller, är väl så mycket som det som 75-procentarna representerar. Det återstår att få förklarat varför lägre ersättning på det ena sättet - precis lika spridd över gruppen - innebär systemskifte, medan en sänkning som är lika stor men som görs på ett annat sätt inte innebär systemskifte utan är en försäkringsmässigt godtagbar lösning. Det har jag inte förstånd nog att begripa. Så till frågan om 75-procentare och matmoms. Det är två olika frågor. Den förändring av försäkringarna till 75-procentsnivån som vi nu gör har att göra med att vi vill skapa säkerhet och trygghet inför nästa konjunkturnedgång, då vi inte kan se en utgiftsökning av det explosiva slag som vi har sett under senare tid. När det gäller matmomsen vill jag säga att man om man skall sänka skatterna skall göra det på ett sådant sätt att det lättar på trycket för många av de människor som har fått uppleva mycket stora påfrestningar genom den politik som har gjorts nödvändig på grund av den politik som den förra borgerliga regeringen förde. Det verkar som om den förra regeringen över huvud taget inte har något ansvar för den situation som har uppstått. Det är mycket märkligt. Det är viktigt att man väljer att lägga ut en skattesänkning så att de som har stor försörjningsbörda och stora matkostnader får den största sänkningen.
Fru talman! Jag beklagar om det är så att statsrådet inte har velat sätt sig in i frågan om försäkringssystemets uppbyggnad så som det beskrives bl.a. i den tjocka ESO-rapport som togs fram förra sommaren. Jag rekommenderar den till läsning när det gäller önskemålen att utforma våra socialförsäkringar än mer försäkringsmässigt. Detta kan vi kanske återkomma till efter det att statsrådet har satt sig in i den frågan. I övrigt uppfattade jag att jag faktiskt fick svar på en fråga, nämligen min första. Den handlade om huruvida man nu har övergivit det man sade i valrörelsen för att hänvisa till partikongressen som sagt att man vill ha en 90-procentig nivå så fort man bara har råd. Nu får vi bekräftelse på att man har skaffat sig en ny bedömning - såvitt jag kan förstå efter valet - som innebär att man för framtiden behöver en 75 Det stämmer med det jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att man från socialdemokratiskt håll i praktiken ansluter sig till den linje Moderaterna har drivit i många år och som Socialdemokraterna brukat skälla på Moderaterna för. Det är bra att vi får besked om det. Ansvaret får väljarna utkräva i nästa val, och socialdemokraterna får göra det på sina kongresser. Den delen är inte direkt en sak för oss andra. Vad gäller fråga nr 2 - den som handlade om avvägningen mellan att försämra socialförsäkringar och att spendera de pengarna och mer därtill på att sänka matmomsen - förstår jag inte riktigt svaret. Jag förstod inte heller när jag läste de två debattartiklar i gårdagens kvällstidningar som hade författats av två av statsrådets kolleger. Hur fördelningspolitiken ser ut på denna punkt går kanske inte att förklara för någon. Låt mig vad gäller beskrivningen av vad som händer på denna punkt bara citera den debattartikel som ordföranden för Socialdemokraterna i Norrtälje kommun, Lennart Allard, skrev i Expressen den 9 maj. Jag tycker inte att artikeln är speciellt polemisk, utan den beskriver ganska korrekt vad det handlar om: " - vreden växer på grund av den nyorientering av socialpolitiken som regeringen beslutat att genomföra. Den går ut på att ersättningen skärs ned till arbetslösa och sjuka för att betala sänkt matmoms för både hög och låginkomsttagare." Det vore bra om statsrådet gjorde ett sista försök att tala om huruvida detta är god eller dålig fördelningspolitik.
Fru talman! Problemet när det gäller frågan om vad vi har råd med är att vi dras med en synnerligen stor ryggsäck som innebär att frågan inte är särskilt aktuell under de närmaste åren. Under överskådlig tid och genom nästa konjunkturcykel har vi att förvalta en enorm statsskuld som numera uppgår till nära 1 400 miljarder kronor. Den har mer än fördubblats under tre ynka år. Vare sig vi vill höja 75-procentsnivån eller inte under den närmaste tiden lär det vara svårt att ha råd med det. Det som då framstår som en möjlighet, och som också finns med som en möjlighet i det som Sjuk och arbetsskadeberedningen skall resonera om, är att skapa ett utrymme för det som är den naturliga nästa försvarslinjen. Det är att parterna gör en avvägning av hur man kan använda ett löneökningsutrymme antingen till att lösa särskilt svåra problem när det gäller försäkringsfrågor eller till löneökning. Över huvud taget har matmomsen att göra med att det är trångt bland de pengar som för närvarande inte finns. Det finns stark konkurrens mellan offentlig konsumtion, de offentliga transfereringarna och den privata löneledda konsumtionen. Nu är nästa stora viktiga fråga att avtalsrörelsen måste i hamn på en tillräcklig kostnadsnivå och med en tillräcklig längd för avtalen för att skapa ytterligare stabilitet för att få investeringar och uppgång att ta fart. I det sammanhanget är också matmomsen en viktig fråga.
Fru talman! Statsrådet Hedborg låter väldigt förnuftig när hon säger att vi inte kan fortsätta att höja skatter och avgifter. Det är bara det att det talet klingar väldigt falskt. Den socialdemokratiska regeringen har hittills höjt skatterna med ca 55 miljarder kronor. Det är den största skattechock som svenska folket har upplevt under decennier. Jag vill bara upplysa om detta. Dessutom har rader av egenavgifter de facto höjts. För Socialdemokraterna verkar det nu som att 75 procentsnivån är en tolererbar nivå inom socialförsäkringarna. Jag kan konstatera, som Bo Könberg säger, att ni tycks ha accepterat mycket av den moderata modellen. Välkomna in i högerburen! Det är bara det att vi har ett helt annat synsätt. Därutöver vill vi sänka skatterna och låta den enskilde ha möjlighet att skaffa egna försäkringar. Statsrådet Hedborg emellertid hyser väldigt stor tilltro till avtalsförsäkringar. Där vill jag utfärda en varning. Där delar jag faktiskt Ulla Hoffmanns uppfattning att det i förlängningen skulle kunna innebära att endast de som har anknytning till arbetsmarknaden är trygga. Det är viktigt att den enskilda individen känner den tryggheten, också genom ett eget engagemang för sin försäkring. Vad vilja socialdemokraterna? Jag fick inget svar av utskottets ordförande. Nu frågar jag statsrådet Hedborg: Vad vill ni egentligen? Handlar det bara om en omvändelse under galgen, eller har ni helt enkelt tänkt om?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi inte bara kan höja skatter och avgifter. Men vi kan heller inte bara sänka utgifter. För att vi skall få en rättvis fördelning av de bördor som budgetunderskott och statsskuld tvingar oss till är det nödvändigt att vi både skär i utgifter och höjer skatter och avgifter. Utgifterna går till gamla, sjuka och barnfamiljer. Det är särskilt märkbart på Socialdepartementets område. Det är omöjligt att det inte kommer att hända någonting i deras situation om man skall skära på utgifterna. Skall vi andra som inte är gamla, sjuka och inte är barnfamiljer vara med och betala är det skatter och avgifter det handlar om. Det är en mycket viktig del i det samlade programmet att skatter och avgifter, särskilt på kapital och särskilt för höginkomsttagare, finns med i det program som har som huvuduppgift att sanera statsfinanserna på ett sådant sätt att vi kan få en ekonomiskt trygg bas för trygghetssystemen. Ett uttryck som jag tyckte mycket om användes av Rune Backlund. Han sade att vi måste ha en ekonomi som gör tryggheten trygg. Det är ganska väl uttryckt vad socialdemokraterna vilja, till skillnad från det som vi fick i arv.
Fru talman! Det är tacksamt att socialdemokraterna har kommit till ökad insikt om de ekonomiska realiteterna. Vem drabbar höjda skatter mest? Jo, låginkomsttagarna. Jag pryade för någon månad sedan hos SKTF, som sannerligen inte är någon moderat organisation. De berättade att deras medlemmar i dag gråter därför att skattehöjningarna innebär minst tusenlappen mindre i månaden för en låginkomsttagarfamilj. Det är inte den sortens fördelningspolitik som jag tycker att vi skall eftersträva om vi värnar om de svaga. Sedan har jag icke fått något besked på den fråga jag ställde om det ändå inte skulle finnas möjlighet att i Sjuk och arbetsskadeberedningen ta upp en del av de positiva idéer som har kommit fram här i debatten. Här står att sjukersättningen skall uppgå till 75 % av förmånsgrundande inkomst, och det står också att det skall vara avtalsförsäkringar inom arbetsskadeområdet. Det står inte om några andra möjligheter. Det har visat sig att den här debatten har varit konstruktiv. Jag tycker att socialförsäkringsministern borde ta till sig detta och ge vidare utredningsdirektiv när vi nu ändå vet att utredningen håller på att utvidgas i och med att den också skall se över utgiftstak och annat. Från socialförsäkringsutskottets ledamöter tycks det inte finnas någon klar inriktning om vad man egentligen vill med försäkringarna.
Fru talman! Skatterna drabbar inte mest låginkomsttagare, Gullan Lindblad. Poängen med skatter är att de, om de är proportionella, ger ett högre belopp för en höginkomsttagare. Det är naturligtvis än mer fallet om de inriktas på sådant som kapitalinkomster, aktieutdelningar och annat. Det kommer att drabba höginkomsttagarna. Däremot är det sant att skatterna drabbar alla, liksom utgiftsnedkärningar av den storleksordning som vi nu arbetar med. Det är det som är förklaringen till att vi har velat lägga tillbaka via momssänkningen, som ändå ger en trebarnsfamilj en lättnad med omkring 5 000 kr per år. Det återför en del till just de grupper som har svårast att klara sig i en situation som allmänt sett handlar om att fördela minus och inte plus.
Fru talman! Anna Hedborg säger att det är viktigt att göra nedskärningarna på rätt sätt. Det tycker Miljöpartiet också. Att göra försäkringarna mer likartade och samstämmiga, så att man har samma siffror för dem, tycker jag också är viktigt. Men vi i Miljöpartiet har som bekant en annan fördelningsprofil i vårt förslag om försäkringarna, där vi vill skydda de svaga. Det är ju inte så att de svaga inte drabbas i alla fall. Det görs andra inskränkningar på andra områden som gör att de ändå får nedskärningar. En nivå på 75 % drabbar så hårt att det är många som inte kommer att kunna klara sig med de nedskärningarna. Jag undrar om Anna Hedborg har någon åsikt om hur många som slås ut i och med dessa nedskärningar. När man går till socialnämnden får man nästan klä av sig naken innan man får socialbidrag. Man får inte behålla det eller det, och man måste göra sig av med det och det innan man kan få någon hjälp. Det går inte att säga att människor får gå till socialtjänsten och få pengar.
Fru talman! Det finns en fråga som är den i särklass viktigaste när det gäller att klara låginkomsttagarnas situation, och det är sysselsättningen. Det som är allvarligt, och som gör att stora grupper i dag har stora problem och att vi har fler socialbidragstagare än tidigare, är minskad sysselsättning och arbetslöshet. Med politiken måste vi göra det nödvändiga för att med säkerhet kunna vända utvecklingen så att vi får en ökad sysselsättning. Lyckas vi inte med det kommer vi att befinna oss i en situation som verkligen kommer att innebära riktigt svåra påfrestningar, eftersom vi då inte kommer att ha några resurser att över huvud taget göra någonting åt det. Det är därför som vi lagt fram ett oerhört ambitiöst, och faktiskt även framgångsrikt, program. Den situation som skymtar redan nästa år, 1996, innebär att det i alla fall inte längre blir värre. Ränteutgifterna kommer inte längre att växa snabbare än ekonomin. Statsskulden stabiliseras på ett sådant sätt att vi inte genom ökade ränteutgifter hela tiden tvingas springa efter med antingen utgiftsminskningar eller skattehöjningar bara för att betala ökade improduktiva räntor. Allt det vi gör är viktigt just för de grupper som får betala det högsta priset, och det högsta priset är arbetslöshet.
Fru talman! Jag håller med om att arbetslösheten är det största sociala problemet i Sverige i dag. Det är ingen tvekan om det. Det gäller också i många andra länder. Men vi menar att det är nya grupper som slås ut nu genom nerdragningen till 75 %, även de som kanske inte är arbetslösa,. Det gäller även sysselsättningen. Man har svårt att klara sig. Det finns många som inte har några marginaler, och de är alltför många. Sedan satsar man på arbetsskapande åtgärder där det är dyrt att skapa nya arbeten. Samtidigt finns det ett vårdbehov som är större i dag än tidigare i förhållande till antalet anställda. Det börjar ske misstag inom vården. Det är ganska billigt att behålla dessa människor i arbete. Man räknar med att det kostar 1 000 kr i månaden. Nya jobb inom andra sektorer kan kosta kanske 100 000 kr. Det finns olika grader där. Därför menar jag att det är viktigt att se till att människor inte kommer ner på en nivå på 75 %. Vi har föreslagit att nivån skall vara 80 % upp till den inkomst jag nämnde tidigare. Det skyddar dem som är i riskzonen från att slås ut.
Fru talman! På den punkten kan man väl gissa att det spelar roll på vilken inkomst man ligger. Det har även i allra högsta grad att göra med hur ekonomin utvecklas. Det finns inga genvägar ur den här situationen. Det gäller att komma upp ur minskningen av den svenska rikedom som ligger alldeles bakom oss i historien. Under tre år tappade vi 6 % per capita i vår BNP jämfört med vad man gjorde i andra länder. Det är en otroligt vanskött lågkonjunktur som har försatt oss i en situation som innebär att vi nu tvingas att ta itu med budgetunderskottet på ett sätt som smärtar. Det är så. Vi för vår del är alldeles övertygade om att det är mycket viktigt att man bevarar den generella karaktären när man tvingas skära i t.ex. trygghetssystemen. Det gäller inkomstbortfallsprincipen och de höga taken - det som håller samman folket i samma system. Därmed skapar man lojalitet och solidaritet med systemet även på lång sikt. Man får inte starta den nedbrytande marschen mot ett system av ett helt annat slag som leder till mindre sammanhållning i det svenska samhället.
Fru talman! Det känns litet störande att Anna Hedborg är så slarvig i beskrivningen av olika partiers förslag. Anna Hedborg vet mycket väl att vårt förslag när det gäller arbetslivsförsäkringen innehåller en grundpenning, men också en inkomstrelaterad del. De saker som vi har pekat på, och som också återfinns i de direktiv som ministern själv har lagt fram, är att det framför allt är två omständigheter i det nuvarande försäkringssystemet som skapar bekymmer. Den ena är att så stora grupper faktisk hamnar utanför försäkringen och ramlar mellan systemen. I vårt förslag har vi pekat på behovet av att få in ett grundpenningsystem och att kunna få en allomfattande försäkring som tar in de grupper som i dag ramlar vid sidan av. Det ingår ju i beredningens uppdrag att analysera den här situationen. Den andra är att få rehabiliteringsarbetet att fungera och att framför allt få en samverkan mellan olika system. Även på den här punkten tycker jag att de förändringar som har skett av direktiven är till det bättre. Här har man ju utvidgat och ser rehabiliteringsarbetet i ett betydligt större sammanhang. Men om man nu skall åstadkomma förbättringar på dessa punkter och få fler att ingå i systemet och klara rehabiliteringen måste resurserna frigöras någonstans inom systemet om man inte skall tillföra mer pengar. Då kommer den diskussion som vi tycker måste föras, nämligen var gränsen skall gå för det inkomstrelaterade systemet. Hur högt upp kan man gå? Vi har bara konstaterat att det inte finns mer pengar att tillföra. Då måste man kapa i toppen för att få loss pengar till att göra något i botten av systemet och förbättra rehabiliteringsarbetet. Jag tycker inte att man skall vara så tvärsäker i sitt vidhållande av att de nuvarande nivåerna måste vara exakt så för all framtid. Då tror jag att man låser in möjligheterna att göra något konstruktivt för att förbättra försäkringarna och göra dem mer robusta.
Fru talman! Jag tror inte att jag har varit så hemskt slarvig i beskrivningen av vad de förslag om grundtrygghetssystem som har lagts på bordet innebär. Den fara jag ser när man anträder den väg som Centern, Miljöpartiet och kds gör är att man skapar en ny sorts logik i sättet att se på och angripa trygghetsfrågorna i samhället. Det är en logik som handlar om att fler och fler kan säga att för dem är det viktigaste att det offentliga systemet är så litet som möjligt. Den logiken har inte något absolut tak eller någon absolut botten. Har man accepterat den logiken tenderar den faktiskt att verka år efter år. Så småningom kommer den att verka mot ett helt annat system. Sedan kan vi vara överens om att vi skall titta på vad som händer för de grupper som riskerar att hamna illa till, bl.a. beroende på svårigheter att komma in på arbetsmarknaden i dag, och vad det kan tänkas betyda. Å andra sidan är det inte riktigt sant att färre och färre omfattas av försäkringarna i allmänhet. I själva verket är det fler och fler av de arbetslösa som faktiskt omfattas av a-kasseförsäkringen. Fler och fler av dem som blir föräldrar har en föräldrapenning utöver grundpenningen osv. Detta ser litet olika ut. Det är litet oförklarat när det gäller antalet nollklassade i sjukförsäkringen. Men vi skall titta på det i Sjuk och arbetsskadeberedningen. Det är självfallet viktigt att veta precis vad som händer och vad som eventuellt beror på att nya stora arbetslöshetstal också skapar nya verkligheter i försäkringarna.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att ministern nyanserar sig något på dessa punkter. Det är uppenbarligen så att andelen nollklassade i sjukförsäkringen har ökat. Det är ett växande problem. Det innebär ju att just den delen av försäkringen inte längre omfattar så stora grupper som man ursprungligen hade tänkt sig. För oss är det mycket viktigt att försöka få till stånd en försäkringsmodell som innebär att vi har med hela svenska folket i försäkringen och att vi kan göra insatser för att undvika att människor blir fast i försäkringen. Rehabiliteringssynsättet ligger mycket djupt i vår arbetslivsförsäkring. Det är viktigt för oss att försöka få människor att lämna systemet och bara behöva utnyttja det under en kortare tid. Sedan tycker jag att det inte går att komma i från att det finns en begränsning av hur stora resurser man har att utnyttja om man inte avser att höja skattetrycket eller avgiftstrycket kraftigt. Skall vi få loss resurserna för den del som ligger i botten måste det tas någonstans. I så fall är det i toppen av systemet som man får plocka loss pengar om man inte kraftigt skall öka behovet av skattehöjningar eller avgiftshöjningar eller återigen börja lånefinansiera saker och ting. Det tror jag inte att någon av oss är intresserad av. Sedan kan jag inte låta bli att göra en reflexion över debatten så som den har pågått tidigare när det gäller de olika ersättningsnivåerna. Det tycks vara så att man här i kammaren har glömt bort att vi bara för något år sedan uppenbarligen ansåg det helt acceptabelt att långtidssjuka skulle leva på 70-procentsnivån. Med den uppgörelse som Centerpartiet och regeringen nu kommit fram till höjs nivån faktiskt till 75 %. Det har inte bara skett försämringar utan också förbättringar, och jag tycker att det skall komma fram också i denna debatt.
Herr talman! De exakta orsakerna till att andelen nollklassade i sjukförsäkringen har ökat är fortfarande relativt oförklarade. En mycket starkt bidragande orsak är dock en regelförändring som innebär att man inte behöver anmäla sin inkomst förrän man blivit sjuk och behöver ersättning. Det finns därför en stor grupp som inte anmäler sin inkomst. Det kan vara åtminstone en ganska stor del av förklaringen. Det är vidare sant att man måste ta inkomster från något håll, men det finns faktiskt en möjlighet att hämta inkomster ur som är bättre än någon annat i sammanhanget, och det är ur ökad sysselsättning. Det är den oslagbara källan, egentligen den enda stabila och varaktiga, som därtill just nu tryter. Det är det som är vårt problem. När vi talar om kris och om budgetunderskott är det egentligen arbetslöshet som vi talar om. Det är arbetslösheten som är krisen. Väldigt många av de problem som vi resonerar om skulle faktiskt lösas på ett sätt som inte ens behövde utlösa några stora debatter om ökade skatter, om vi kan utöka välfärdens bas. Välfärdens bas kan aldrig vara något annat än sysselsättning. En av de riktigt viktiga frågor som vi då har framför oss är allas vår syn på äldre arbetskraft och hur vi gör det möjligt att bland oss ha arbetskamrater som inte bara är 35-åriga, 110-procentiga män utan barn, utan som faktiskt är vanliga människor, som t.o.m. kan vara litet äldre. Vi måste lära oss att se fördelarna också med de egenskaper som människor utvecklar med tid och erfarenhet.
Fru talman! Jag delar Anna Hedborgs uppfattning att den stora krisen är arbetslösheten. Jag gick arbetslös två och ett halvt år innan jag kom in i riksdagen, och det föranleder mig att kommentera frågan om äldre arbetskraft. Alla vi som är äldre kan ju inte hamna i riksdagen. När vi diskuterar socialförsäkringarna säger statsrådet att det är de som håller samman folket. Hon säger också att Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har gått in på en annan väg. Har inte statsrådet någon som helst förståelse för att det finns personer som anser att också socialdemokratin nu har gått in på den vägen? Statsrådet säger att 75 % är en bra nivå. Ja, 75 % av vad? 75 % av 260 000 kr kan vara en bra nivå, men 75 % av 120 000 kr är en väldigt låg nivå. I budgetpropositionen sade statsrådet att det är mycket viktigt att det skall gå att leva på den lägsta nivån. För många, framför allt kvinnorna, kommer det inte att gå. Jag håller med om att tilläggsförsäkringar alltid har funnits, men man lägger med det här betänkandet och detta beslut större vikt vid dessa försäkringar. Jag uppskattar att man tänker se till att de som inte omfattas av kollektivavtal ändå skall få någon form av skydd, men det kommer helt klart att bli sämre. Den generella välfärden har byggt på att alla arbetar, och då kan man vara generös. Men nu har man inte råd att vara generös, och därför sänker man matmomsen. Jag skall nu inte starta en ekonomisk debatt, men det är t.ex. inte nedskärningar i socialförsäkringssystemen som ökar den inhemska efterfrågan. Att sänkningen av matmomsen skulle kompensera för nedskärningar i svux, svuxa, a-kasseersättningar, sjukförsäkringar och barntillägg liksom även i andra avseenden är bara en illusion.
Fru talman! Nej, socialdemokratin har inte gått en annan väg Ulla Hoffmann. Vi har av omständigheterna tvingats att bli snålare och att ha en snävare och smalare allmän inkomstbortfallsförsäkring på en nivå som är i lägsta laget. Det är dock fortfarande en enhetlig inkomstbortfallsförsäkring, som kommer att kunna bestå, och vi kommer att kämpa för denna inkomstbortfallsförsäkring, som är vår typ av allmän socialförsäkring. Det vore naturligtvis hycklande att påstå något annat än att det blir ett större utrymme för tilläggsförsäkringar av olika slag, om ersättningsnivån går ned. Det ger sig så att säga av matematiken. Då är det viktigt att också det som träder in som försvarslinje nummer två är rättvist och effektivt. Det finns möjligheter att genom avtalsförsäkringar med stora riskutjämningsgrupper och lika villkor för olika grupper åstadkomma en andra försvarslinje som både är rättvis och effektiv. Det förutsätter att man är något så när överens på arbetsmarknaden om hur man vill använda avtalsförsäkringar. Vi skall också ta reda på om man är det. Det är angivet som en ram för Sjuk och arbetsskadeberedningens arbete. Men det måste ändå vara en ganska naturlig ståndpunkt - även om det svider i var och en av oss inför vad som riskerar att hända, om de starka roffar åt sig - att parter skall få chansen att på detta sätt försöka lösa sina medlemmars problem, om de tar sitt ansvar och om de hittar utrymme för det.
Fru talman! Jag har inte ändrat uppfattning om den väg som jag tycker att socialdemokratin är inne på vad gäller socialförsäkringssystemen och den generella välfärden. Jag uppskattar dock statsrådets uppriktighet och hennes oro i frågan om tilläggsförsäkringar. Jag delar oron för att de starka kommer att roffa åt sig, så att vi närmar oss det som jag kallar det tyska systemet. Jag skulle vilja veta hur statsrådet tänker bevaka att det här inte kommer att inträffa och vilka möjligheter statsrådet tror att hon har som politiker och statsråd att förhindra det. Den generella välfärdens vänner - jag vill utnämna mig till en av dem - kommer att följa detta mycket noga.
Fru talman! Också jag tillhör den generella välfärdens vänner. Min förhoppning är likaså att tillräckligt många av parternas representanter gör det. Jag tror i alla fall att ganska stora grupper, både bland arbetsgivare och bland fackliga organisationer, tycker att det är relativt naturligt att sociala villkor är likadana, oberoende av vilken grupp man tillhör. Jag tycker också att det är ganska praktiskt att man tar med sig sina sociala förmåner och att människor inte låses in på den enskilda arbetsplatsen. Det är mig inte heller främmande att den allmänna moralen i samhället och mellan parterna skulle kunna vara sådan att man kan överlåta åt fria svenska arbetsmarknadsparter att föra förhandlingar om avtalsförsäkringar som är både rättvisa och effektiva.

Fru talman! Jag har nu lyssnat på debatten under tre timmar. Man har i den använt orden "kostnad" och "kostnadsutveckling" på samma abstrakta och diffusa sätt som man i den allmänna debatten brukar använda ordet marknad. Siffror har helt lyst med sin frånvaro. Jag tänker nu bryta mot den socialpolitiska konvenansen och ägna mig åt siffror. Ur dessa kommer jag att försöka dra vissa slutsatser om hur man på ett fördelaktigare sätt kan hushålla med knappa resurser, så att alla får det bättre. Svårigheterna att få ekonomisk kontroll över socialförsäkringarna har varit allmänt omvittnade, och det är inte förvånande. Läs bara proposition nr 100 bil. 6! Statsrådet konstaterar där att det har skett en oroväckande utveckling av försäkringskostnaderna för läkemedel. Allt hon säger är att det är oroväckande. Vad är egentligen oroväckande i det här hänseendet? Jag skall försöka att belysa det. jämfört med 1993 med 11 % räknat i apotekens utförsäljningspriser. Ökningen var ungefär 1,5 miljarder på en totalförsäljning av 15,8 miljarder 1994. Vad innefattar de siffrorna? Det är tre komponenter: 2. försäljningen av egenvårdsläkemedel, som staten inte har med att göra, och 3. läkemedel inom slutenvården, som landstingen skall betala. Läkemedelsförsäkringen betalar endast läkemedel mot recept. Alltså bör vi endast se på siffror som berör den försäljningen. Den uppgick till ca 12,2 miljarder 1994 mot 10,8 miljarder 1993. Ökningen var 13 %, det låter mycket. Vad berodde den här ökningen på? Vi kan inte bara titta på själva ökningen. Har priserna ökat? Nej, försäljningspriserna har faktiskt minskat för receptförskrivna läkemedel. De var 1,3 % lägre 1994 än 1993, trots att 60 % av de här läkemedlen var importerade. Samtidigt hade vi andra effekter. Försäljningen av dyrare och mer avancerade läkemedel, rensat från volym och prisförändringar, hade ökat med 10 %, och volymen som sådan hade ökat - det har vi sett av antalet recept - med 5 %. Men ser vi på sålda förpackningar var ökningen bara 3 %. Kort sagt, här kan vi dra några slutsatser. Riksförsäkringsverkets prisförhandlingar har, skulle jag vilja säga, varit mycket framgångsrika. Trots att kronan under ganska kort tid deprecierats med kanske 30 % har priserna mellan 1993 och 1994 sjunkit med 1,3 %, med en importandel som ligger på drygt 60 % av hela konsumtionen. Denna utveckling var väl inte oroväckande? Den var verkligen glädjande. Hur kan vi då förklara ökningen? Det finns tre komponenter här också. 1. Försäljningen till slutenvården fortsatte att minska med nästan 5 %. Det berodde på två saker. Den ena var att ÄDEL-reformen fortfarande hade effekt. Vi hämtade hem patienter från landstingen till kommunerna. Effekten på läkemedelsökningen var att kommunerna satte patienterna i eget boende, och då fick läkemedelsförsäkringen betala läkemedelsräkningen. Den andra är, och det är egentligen mycket mer glädjande, att man trots allt har kunnat stänga mycket av slutenvården på grund av kortare medelvårdstider och färre antal vårdplatser. Den ena frågan man skall ställa sig här är: Har man tagit hem rationaliseringsvinsterna? Den andra frågan är naturligtvis: Har man tagit hem pengarna från kommunerna, som först fick pengar genom skatteväxling med landstingen? 2. Sjukdomspanoramat har ändrats. Befolkningen har blivit äldre. Det är på sitt sätt kanske inte så roligt. Det behövs alltså mer läkemedel, möjligtvis också dyrare läkemedel. Dessutom har vi fått nya, dyrare läkemedel. Det är också en kostnadseffekt i ena ändan. Vi känner alla till Losec. Vi har inte så många blödande magsår mer. Vi behöver inte göra magsårsoperationer. Magsårspatienterna behöver inte ligga på sjukhus. De har kortare sjukskrivningsperioder. En sjukdom som tidigare hade kroniska drag är av mer akut slag. Detta är faktiskt en effektivisering. De ökade läkemedelskostnaderna är alltså inte bara oroväckande, de har en positiv ekonomisk sida. Vi får snabbare bot, högre livsvärde för dem som råkar bli sjuka och vi behöver mindre antal sjukhusplatser. Jag tycker att vi bör hålla detta i minnet också. 3. Siffrorna behöver skärskådas ytterligare. När vi säljer de mer potenta, avancerade läkemedlen till högre priser påverkar det absolut inte distributionsarbetet. Hanteringskostnaderna är exakt desamma om vi säljer en burk Losec som om vi säljer en ask Magnecyl. Redovisning, inköp, lagerhantering, etikettering, etc., är exakt desamma. Svinnkostnaderna bärs av industrin. Apoteksbolaget har mycket låga räntekostnader. Sitt utförsäljningspris får Apoteksbolaget fram genom pålägg på inköpspriset. Pålägget består av en procentmarginal som är lika hög för läkemedel med högt som med lågt pris, i alla fall i stort sett. Apoteksbolaget får således en extra marginal i kronor räknat, eller rått uttryckt en extra vinst beroende på att läkemedelsindustrin har varit så duktig och forskat fram nya, bra och effektiva läkemedel. Det tycker jag inte är särskilt rättvist. Det vittnar inte heller om ekonomisk klokskap hos dem som bestämmer i staten, att man inte direkt ser till att Apoteksbolagets marginaler dras ner. Jag skulle vilja säga att en tredjedel till 50 % av statens kostnadsökningar, som är ungefär 1,5 miljarder i läkemedelsförmåner, egentligen inte är så högt, eftersom patientavgiften kommer till. Det skulle man ha kunnat dra in från Apoteksbolaget. Tillbaka till ordet oroväckande. Att läkemedelskostnaderna ökar behöver alltså inte vara oroväckande. Att kostnaden för läkemedelsförmånen ökar kan vara oroväckande. Det beror litet grand på hur det ser ut. Men jag tycker att man här skall komma ihåg att nya produkter erfarenhetsmässigt ger besparingar på 2-3 gånger genom mindre kostnader för behandlade sjukdomar, sjukförsäkring, sjukvård och genom produktivitetsförbättringar inom näringslivet. Att vi måste göra nya och strängare avvägningar mellan vad staten och enskilda betalar är vi väl ganska ense om trots allt. Men innan vi höjer egenavgifterna - och det är kraftiga höjningar som föreslås i vårbudgeten - borde vi ta det politiska ansvaret och dra ner kostnaderna just där de är för höga. Apoteksbolagets marginalsättning måste skärpas. Och på tal om alla höga direktörslöner är självfallet även den som finns på Apoteksbolaget litet stötande, fyra gånger en normal generaldirektörslön. Naturligtvis kan subventionen när det gäller läkemedelsförmånen skärpas, men jag måste säga att jag tycker att det är utmanande om man inte tar ut även de överkostnaderna på annat håll innan man låter detta drabba gamla och betalningssvaga. Jag tycker att det är synd att utskottet inte vågat beakta de två moderata motionerna. Vårt förslag om ett höjt högkostnadsskydd är mycket mindre drastiskt än det förslag som kommer att behandlas i riksdagen, som innebär att vi höjer avgifterna till 160 plus 60 kr. En patient som behöver fem olika läkemedel måste alltså betala 460 kr och ett läkararvode som antagligen har kommit till innan. Det är inte kostnaden, utan ofta likviditeten som är problem för patienterna. Det har alltid de erfarna socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet brukat framhålla. Därför tror jag faktiskt att vår väg var vettigare. Men det är en politisk viljeinriktning. Den sens moral som jag vill dra av det jag har sagt här är att en rättvis politik måste börja i ordentliga analyser av så grå ting som kostnader, kostnadsutveckling, produktmix, marginaler, osv. Först då kan politiken bli klok, rättvis och paradoxalt nog ha genomtänkta sociala avvägningar. Strängt, okänsligt, det är väl vad man säger. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är ganska förnuftigt och omtänksamt, även om det inte är insmickrande. För att inte spilla tid på voteringar har jag inget yrkande. Jag har bara en önskan, och det är att man mer ofta i socialpolitiska sammanhang fick höra litet mer om siffror, litet mindre om positiva signaler. Jag har lyssnat mycket noggrant under den här förmiddagen.

Fru talman! I SfU17 behandlas några smärre lagstiftningsfrågor. Till att börja med föreslår regeringen att en arbetsmarknadsavgiften på 2,2 % av avgiftsunderlaget skall införas även för personer med inkomster av annat förvärvsarbete, dvs. den grupp av personer som betalar egenavgifter. Samtidigt föreslås att sjukförsäkringsavgiften sänks för samma grupp av personer. Detta är en följdändring till en av regeringens s.k. återställare i höstas. Den avsåg avskaffandet av den obligatoriska arbetslöshetsförsäkring som vi tycker att man skall ha. Det är över huvud taget förvånande att den typ av skydd som gäller arbetslöshet enligt socialdemokratiskt statut måste knytas till facket - eller det är kanske inte så förvånande. Alla har ju sina särintressen, som bekant. När det gäller den extremt höga fackanslutningen i Sverige intog vi andra plats på den tiden då det fortfarande var kommunistiska regimer i Östeuropa. Orsaken var naturligtvis arbetslöshetsförsäkringen, trots de uppluckringar som genomfördes under 1970 och 1980-talen, då icke fackanslutna fick rätt att få fackligt reglerade försäkringar. Man kunde alltså gå till facket och säga att man inte längre ville vara med men att man ville vara försäkrad. Det var aldrig särskilt populärt. Och det var ingen bra lösning, men jag tror inte att jag närmare behöver gå in på varför det inte var särskilt bra. Det är därför som vi är konsekventa i förhållande till det yrkande vi hade i höstas om förändringen av arbetslöshetsförsäkringen. Vi har tagit till vana att inte begära votering så ofta. Jag yrkar därför inte bifall till den reservationen. Den andra frågan som jag skall kommentera gäller delpensionen. Det är också en ständigt återkommande bekant i socialförsäkringsutskottet och även här i kammaren. Det är kanske inte heller så underligt. Det är faktiskt en dyr pensionsform som egentligen är mycket dåligt motiverad. Den berör personer som tycker att det skulle vara trevligt att bara arbeta deltid och som får favören att få betalt för den andra deltiden genom en försäkring som andra människor får betala. Den enskilde får själv söka deltidspension, och genom att gå över till halvtid mister han mycket av sin lön. Vi föreslog en viss skärpning i lagstiftningen, men det var egentligen en anpassning till de regler som finns i arbetsrättslagstiftningen. Man skall ha arbetat minst i 180 dagar fördelade på fem månader under året innan man söker delpension. Det är inte ett särskilt hårt krav. Den tidigare skärpningen var inte heller så hård. Skillnaden var 75 dagar innan som var fördelade på fyra månader. Man kan fråga sig vilket som egentligen är det strängaste kravet. Vi anser att delpensionen bör avskaffas redan nu.

Men vi för ändå fram förslaget och menar att delpensionen bör omprövas. Vi får göra väldigt många andra mycket hårdare inskränkningar, och då kan det tyckas litet märkligt att man håller fast vid delpensionen. Frågan har blivit en symbol, och symboler är alltid väldigt svåra att rucka på. Jag har den principen att avtal alltid skall hållas. Ändå yrkar jag bifall till reservation 2, där man vill att regeringen skall påminnas om att här finns ett vettigt besparingsförslag att ta till ifall man vill undvika andra mycket strängare åtgärder. Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Fru talman! "Det finns inga heliga kor längre" är ett vanligt uttryck i kommentarer till en mängd politiska beslut som fattats i de besvärliga besparingstider som vi nu upplever. Visst har många heliga kor slaktats. Men betänkandet vi nu behandlar bevisar att det fortfarande finns heliga kor kvar. Det är naturligtvis delpensionen jag syftar på. Socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister är inte beredda att spara på delpensionen i nuvarande statsfinansiella läge. Det finns en överenskommelse mellan de tidigare regeringspartierna och socialdemokraterna om att delpensionen skall avskaffas i det nya ålderspensionssystemet. Men det är en orimlig hållning att avvisa en tidigareläggning av avvecklingen av delpensionen på grund av den överenskommelsen. Fru talman! Var och en som har tagit del av kompletteringspropositionen vet att den socialdemokratiska regeringen verkligen inte drar sig för tidigareläggningar. Många besparingar som regeringen aviserade i budgetpropositionen i januari har man bedömt annorlunda i vårbudgeten endast tre månader senare. I flera fall där besparingar föreslagits till 1 januari 1997 Det är mot den bakgrunden som jag tycker att det närmast är patetiskt att deltidspensionen omges med största möjliga tystnad. Utskottsmajoriteten hänvisar utan argumentering till ett beslut under riksmötet 1993/94. Det statsfinansiella läget får motivera en mängd ingrepp på andra områden, men delpensionen - den heliga - får inte röras. Det är inte bara fråga om att socialdemokraterna är beredda att tidigarelägga en mängd förslag som man har aviserat i januari. I kompletteringspropositionen kommer dessutom nya icke tidigare aviserade förslag som slår hårt mot välfärden. Men här kan inget göras. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 beträffande delpension. Det är för mig ett fullständigt självklart ställningstagande. Jag står dessutom bakom reservation 1. Jag tycker inte att jag behöver säga någonting utöver vad Margit Gennser har nämnt. Jag skall slutligen ta upp någonting som jag tycker är mycket positivt i utskottets betänkande. Det gäller det tillkännagivande som ett enigt utskott gör till regeringen med anledning av en kristdemokratisk och två socialdemokratiska motioner. Motionärerna föreslår en utökning av försöksverksamheten med en finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso och sjukvård så att även arbetsmarknadsmyndigheterna kan ingå. Samarbetet mellan dessa sektorer kan leda till helhetsbedömningar som innebär såväl fördelar för den enskilde som ett mer effektivt användande av samhällets resurser. Det tillkännagivandet och tillstyrkandet av motionen tackar vi för.

Fru talman! I detta betänkande har socialförsäkringsutskottet behandlat regeringens proposition 197 samt ett antal motioner. Jag skall kort kommentera några saker i betänkandet. Regeringen föreslog i propositionen att bl.a. en arbetsmarknadsavgift på 2,2 % av avgiftsunderlaget införs för den som har inkomster av annat förvärvsarbete än anställning och som skall betala egenavgifter enligt lagen om socialavgifter. Samtidigt föreslogs att socialförsäkringsavgiften sänks med lika mycket för samma grupp. Majoriteten i utskottet har tillstyrkt förslaget. I reservation 1 ger Moderaterna, Centern, Folkpartiet och kds uttryck för en annan uppfattning och vill att förslaget avslås. Utskottet har också behandlat några motioner där man krävt en utvidgning av försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, socialtjänst, hälso och sjukvård och arbetsmarknadsmyndigheterna. Det nya är att arbetsmarknadsmyndigheterna inte varit med i den tidigare försöksverksamheten. Efter ett framgångsrikt projekt som genomförts i Finspång har utskottet funnit att en utökning av samordningen bör prövas. Det är ett helt enigt utskott som föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den vill att regeringen skall bereda frågan och återkomma till riksdagen med förslag. Moderaterna, Folkpartiet och kds hävdar i reservation 2 att delpensionsförsäkringen för nytillträdande skall avskaffas i förtid, nämligen 1998. Man bryter därmed den tidigare överenskommelse som träffades med anledning av det nya ålderspensionssystemet. Utskottsmajoriteten anser dock att riksdagen bör hålla fast vid den träffade uppgörelsen. Fru talman! Med det anförda föreslår jag att kammaren bifaller utskottets förslag i betänkandet och därmed avslår de två reservationerna.

Fru talman! Jag vänder mig mot herr Nygårds uttalande att vi bryter mot överenskommelsen. Nej, vi bryter inte mot avtal. Men förhållandena har blivit litet annorlunda, och vi för fram förslaget för att regeringen skall tänka en gång till. Jag sade i mitt anförande att det är väldigt mycket symbolik i denna fråga. Jag orkar inte en gång vara indignerad över att man faktiskt prioriterar friska arbetsföra människor framför sådana som har det betydligt svårare när man gör avvägningar inom socialförsäkringen. Jag bara konstaterar, kanske litet cyniskt, att så fungerar ett väldigt hårt politiserat samhälle - tyvärr. Jag hade önskat att det hade sett annorlunda ut.
Fru talman! Margit Gennser säger själv i sitt anförande att man går emot det man tidigare varit överens om. Det konstaterandet vill jag göra. När det gäller delpensionen undrar jag trots allt om det egentligen är av ekonomiska skäl som framför allt Moderaterna vill avskaffa den. Det kanske ändå är av ideologiska skäl. Vi vet faktiskt att Moderaterna tidigare gjort många försök att avskaffa vad jag anser vara en mycket fin reform. Jag har i alla fall en misstanke om att det är ideologiska skäl som ligger bakom.
Fru talman! Jag tror inte att jag kan övertyga min kombattant, men det är faktiskt av ekonomiska skäl. När man har ekonomiska problem - jag tycker inte att de är obetydliga i Sverige i dag - tycker jag att man måste skära där det känns minst. Precis som jag i mitt förra anförande påpekade tycker jag även här att det är felaktigt, stötande, att man inte skär ner på Apoteksbolaget innan man skär ner på den gamla tantens budget när hon skall köpa medicin. Det är likadant här. Jag tycker att man måste skära ner på delpensionerna innan man skär ner på något annat. Hade vi haft gott om pengar hade detta inte varit något problem. Jag respekterar den överenskommelse som vi har fått. Och ni sitter ju i majoritet, så det är inga problem.
Fru talman! Jag respekterar givetvis Margit Gennsers uppfattning, men mitt tvivel kvarstår fortfarande om vad som är anledningen. Att vi måste spara har vi diskuterat många gånger i denna kammare. Det är bara fråga om var man skall spara. Här har i alla fall mitt parti gjort den bedömningen att vi skall försöka slå vakt om delpensionen.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna har motionerat om behovet av att utreda möjligheterna att upprätta ett register över den samlade operationskapaciteten i landet för att därmed kunna minska operationsköerna - detta apropå sparandet. Nuvarande rutiner med långa sjukskrivningar inför operationer är ett slöseri med allmänna medel. Som exempel kan vi ta en patient som gått sjukskriven i ett år inför en diskbråcksoperation därför att hemlandstinget inte haft operationskapacitet. Samtidigt har sådan kapacitet varit ledig i den privata sjukvården. Hade det funnits ett register på all ledig kapacitet inom svensk sjukvård, kunde operationen ha skett inom en vecka eller fjorton dagar någon annanstans i landet. Man hade sparat stora summor åt staten men också, och kanske framför allt, besparat mycket onödigt mänskligt lidande. Vi har också, fru talman, i samma motion begärt att transfereringsmöjligheterna mellan sjukvården och försäkringskassan skall utredas. En vanlig operation, t.ex. en axeloperation där man avlägsnar en inflammerad slemsäck, kostar ca 15 000 kr, samtidigt som dagens väntetid inför en sådan operation kan kosta staten, genom försäkringskassan, 75 000-100 000 kr, exklusive rehabiliteringstid efter operationen. En enkel operation som denna, utan väntetid, ger en vinst på ca 60 000 kr plus vinsten på eventuellt uteblivna kostnader för läkemedel under tiden och samtidigt en förhöjd livskvalitet, som är närmast oskattbar, för den enskilda människan. I stället för en sjukskrivning i många dyrbara månader går försäkringskassan in och betalar operationen där den snabbast kan göras. Alla blir så att säga vinnare. Att få en patient behandlad och tillbaka i arbetslivet igen, så fort det är lämpligt och möjligt, måste vara ett självklart mål. Och transfereringssystemet behöver faktiskt inte vara krångligt. Till sist har vi i vår motion pekat på behovet av en bred etikdiskussion när det gäller prioriteringarna. Vårdgarantier för vissa operationer är svåra att hålla, särskilt med en sjukvård under hårda ekonomiska villkor och ständigt inbegripen i olika effektiviseringsåtgärder. Det är viktigt att få bort alla långa väntetider - och därmed också särskilda "gräddfiler" - för att spara mänskligt lidande och pengar. Fru talman! Jag vet att det pågår samordningsförsök, bl.a. i Stenungsund, som utskottet vill avvakta resultaten från. Man vill också förlänga försökstiden. Jag vet att de nya direktiven för Sjuk och arbetsskadekommittén, som den nu kallas, innehåller sådana här frågor. Därför har vi ingen reservation och heller inget yrkande. Men jag har funnit det angeläget att påpeka vad vi anfört i motionen och lagt ett kort särskilt yttrande till betänkandet.

Fru talman! Regeringen föreslår, som det har sagts här, att en arbetsmarknadsavgift skall tas ut för inkomster på annat förvärvsarbete. Det här är ett led i den skatteväxling som regeringen hänger sig åt alltsedan den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen avskaffades. När arbetslöshetsförsäkringen avskaffades togs också egenavgiften bort. I stället höjdes egenavgiften till sjukförsäkringen i motsvarande mån. Eftersom sjukförsäkringen redan gick med stora överskott var det omöjligt att motivera en ökad egenavgift. Då sänktes arbetsgivaravgifterna för att dessa skulle kunna höjas på arbetsmarknadssidan. I regeringens direktiv till Sjuk och arbetsskadekommittén, som den numera heter, sägs att försäkringen skall göras enklare och lättare att förstå. Jag vill då fråga: Är detta ett led i att förenkla sjukförsäkringen genom att manipulera med avgifterna? Är det inte i stället så, Sven-Åke Nygårds, att det är ett sätt att manipulera med försäkringstagarna? De som är anslutna till den fackliga a-kassan skall få intrycket att kostnaderna för arbetslösheten skall betalas av arbetsgivarna. Därmed upprätthålls också myten att arbetslösheten inte betalas av den enskilde. Folkpartiet liberalerna är anhängare av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi motsatte oss höstens återställare, och i konsekvens med detta motsätter vi oss också denna avgiftsväxling. Vi vägrar att delta i manipulerandet med väljarna - det får Socialdemokraterna sköta själva. Jag yrkar bifall till reservation 1, men Folkpartiet står självklart också bakom reservation 2, som handlar om avskaffandet av delpensionen. Vi har argumenterat så väl för den åtgärden att jag tycker att jag kan nöja mig med det som har sagts - kammaren känner ju sedan tidigare Folkpartiets åsikter i den frågan.

Fru talman! Ett enigt finansutskott har tillstyrkt regeringens förslag om fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning för budgetåret 1995/96. Vi har också, som Per Bill sade, haft fyra motioner att ta ställning till, och jag skall berätta litet om dem. Kalmarsund skall bevaras och skyddas. Utskottet har talat med Fastighetsverket, som har hand om den förvaltningen, och fått veta att om det är så att fyren inte kan säljas till någon eller några som vill ta hand om den kommer Fastighetsverket att svara för underhållet och se till att den bevaras. Ett enigt utskott har därmed ansett att motionens krav har blivit tillgodosedda. I en motion anses att den statliga kulturpolitiken präglas av bristande förmåga att tillvarata människors engagemang för det svenska kulturarvet. Utskottet delar inte den uppfattningen, utan menar att det redan i dag finns olika möjligheter för stiftelser och stödföreningar och genom enskilda bidrag att finansiera och driva en verksamhet till fromma för det svenska kulturarvet. Till yttermera visso håller Kulturdepartementet på och behandlar en utredning som heter Att förvalta kulturmiljöer. Där finns det förslag och idéer som gör att vi ännu bättre skall kunna ta till vara de resurser, såväl personella som finansiella, som står till buds. En arbetsgrupp i departementet skall också arbeta med att diskutera hur stiftelseformen kan utnyttjas när det gäller icke-statliga kulturfastigheter. Även den motionens krav anser vi i utskottet vara tillgodosedda på det viset. Jag trodde kanske att Per Bill skulle prata mer än han gjorde om motionen om att tillgodose råvarubehoven för sågverken i Norrbottens inland. Jag vill understryka vad vi skriver i utskottets betänkande: När Fastighetsverket den 1 juli tar hand om den förvaltningen skall den avverkning och försäljning av skogsråvaran som utifrån bl.a. miljöpolitiska restriktioner är möjlig ske på affärsmässiga grunder. Vad utskottet här anfört innebär att även inlandssågverken i konkurrens med andra företag som efterfrågar skogsråvaror efter den 1 juli 1996 kommer att få möjlighet att utnyttja den råvarutillgången. Med det anser ett enigt finansutskott att syftet är tillgodosett. Så långt har vi varit överens i utskottet. Men när jag så kommer till den moderata motionen med krav om att regeringen skall få sälja Vasakronan går våra meningar isär. Moderaterna skriver i motionen att det inte finns något självändamål i ett statligt företagande. Må så vara, Per Bill. Men det finns heller inget självändamål i att sälja ut gemensam egendom, anser vi socialdemokrater. Vasakronan AB bildades på den borgerliga regeringens initiativ, och riksdagsbeslutet är daterat december 1992. Som Per Bill också sade har nu Vasakronans verksamhet 15 månader bakom sig, och bolaget har ägnat den tiden till att finna formerna för sin verksamhet och har lämnat sin första årsredovisning. Vasakronans uppdrag från ägaren, staten, är att som fastighetsföretag långsiktigt uppnå högsta möjliga avkastning på det egna kapitalet. Ca 90 % av Vasakronan AB:s hyresgäster är statliga myndigheter. Två stora kunder är Kriminalvårdsstyrelsen och Lantbruksuniversitetet. Politiska beslut skapar när de är som bäst förutsättningar för ett bra företagande och möjligheter till långsiktig utveckling och framförhållning, tycker jag. Att redan i dag fatta beslut om att sälja Vasakronan tycker inte vi socialdemokrater skulle vara i enlighet med de målen. I det rådande läget på fastighets och aktiemarknaden tycker utskottets majoritet att en försäljning av Vasakronan AB saknar aktualitet. Dessutom kan vi läsa i årsberättelsen att bolaget ger en utdelning på sammanlagt 700 miljoner, vilket ägaren, staten, kan behöva i dag. Dessutom vet vi att regeringen håller på och ser över vilka principer som skall gälla vid försäljningen av statliga företag. Tills det arbetet är avklarat tycker inte jag att det i dag finns någon anledning att, som det står i reservationen, ge regeringen bemyndigande att sälja Vasakronan AB under mandatperioden. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets betänkande nr 18 och avslag på reservationen.

Fru talman! Just det, Per Bill, det skall ske på ett professionellt sätt och inte så som den borgerliga regeringen gjorde när den privatiserade - man fick t.o.m. kritik av revisorerna; när man sålde Celsius fick man exempelvis inte in det belopp som skulle ha kunnat tillföras statens kassa. Därför har den socialdemokratiska regeringen tillsatt en arbetsgrupp för att se om det finns statliga företag som vi vill sälja, så att det just i enlighet med Per Bills krav sker på ett professionellt och för staten bra sätt.

Fru talman! Till vad Per Bill sade nu sist har jag en kommentar: Det är ju inte underligt att statsskulden fördubblades under er regeringstid!